musikområdet Herr talman! Visst förs det resonemang i propositionen om den förberedande musikutbildningen och visst förs det resonemang om att se till att en bättre regional fördelning kommer till stånd, men längre än till ord kommer man inte. Det finns inga konkreta förslag. Vi tycker att det är egendomligt att starta med toppen på isberget — att ta upp den högre utbildningen och lägga förslag om den, men inte ta upp den utbildning som skall förbereda den högre utbildningen och lägga förslag om den. Det brådskar eftersom man skall bygga ut antalet utbildningsplatser. Inom den förberedande musikutbildningen är det i dag, trots den ökning som utskottet redovisar, en stor brist på platser, och dessutom är de ojämnt fördelade. Detta leder till att en mängd musikintresserade tvingas till privatundervisning, vilket innebär att de som har råd kan skaffa sig den utbildning som krävs för högre musikutbildning, medan de som inte har råd ställs åt sidan. Vi accepterar inte detta och i vår motion lägger vi förslag som skulle innebära att man motverkade den här sociala snedrekryteringen. Att man inte har gjort någonting åt detta anser vi vara den allvarligaste bristen i regeringsförslaget.
Herr talman! Jag vill betona att detta är en principproposition och det anslås inga pengar över huvud taget till musikutbildning. Den förberedande utbildningen får vi ta ställning till vid behandlingen av budgetpropositionen. Skolöverstyrelsen har bl.a. i sin anslagsframställning för budgetåret 1978/79 föreslagit en utbyggnad av musiklinjen i gymnasieskolan med ytterligare 90 platser och med ytterligare två klasser när det gäller den högre specialkursen i musik. Jag håller med Eva Hjelmström om att det är viktigt med en successiv utbyggnad av den förberedande utbildningen, eftersom den är grunden för tillströmningen till den högre musikutbildningen. Det finns alltså anledning att återkomma till de frågorna vid behandlingen av budgetpropositionen.
Herr talman! Det räcker inte med en successiv utbyggnad av utbildningen. Det måste också vara en snabb utbyggnad av den förberedande utbildningen.

Det är som jag 1" sade i mitt inledningsanförande: Gärna musik, men den får inte kosta. Det är det som präglar den här propositionen.

Herr talman! Gärna musik, men den får inte kosta. Jag kan hålla med om att det hade varit värdefullt om det hade funnits kostnadsförslag med i den här propositionen. Nu är det inte så. Jag kan väl ställa upp på det mesta när det gäller att göra upp önskelistor för framtiden. Vi tycker också att det skulle vara mycket bra om man kunde öka statsbidragen till kommunala musikskolan, dokumentationscentrum, musikpedagogiskt utvecklingsarbete m.m. sådant och inrätta fler musiklinjer i gymnasieskolan. Det är bara inte särskilt meningsfullt att diskutera det i det här sammanhanget, eftersom propositionen inte tar upp finansieringsfrågorna utan talar om en successiv utbyggnad allteftersom resurserna tillåter det. Vi får om en månad se hur det blir med den första etappen, och då har vi möjlighet att avväga musikutbildningen mot andra utgifter. Om vi vill öka anslagen får vi också föreslå hur det hela skall betalas.

Herr talman! Konstnären Anders Zorn bidrog i början av 1900-talet till att blåsa nytt liv i Dalarnas folkmusik. Det s.k. Gesundamötet 1906 blev upptakten till en folkrörelse på musikens område, en folkrörelse som håller i sig ännu. Dalarna, inte bara Siljansdalen, är otänkbart utan sång och musik. Siljansbygden har f.ö. i våra dagar blivit något av ett sommarcentrum för landets musikintresse, antingen det nu gäller spelmansstämmor eller aktiviteter kring orkesteroch kammarmusik, orgelkonserter, pop eller jazz, körsång eller protestsång. När de kommunala musikskolorna för några årtionden sedan började att växa fram var det naturligt att det gick snabbt i Dalarna. Men det visade sig så småningom att man behövde bättre lärarkrafter, och det fanns ingen utbildning som passade. För att klara det problemet lika väl som att förbereda för inträde till bl.a. musikhögskola tillkom då Kopparbergs läns landstings högre musikskola, omfattande en tvåårig musikutbildning. Starten skedde hösten 1967. Det har blivit en populär skola, livligt frekventerad även av ungdom med bostadsort utanför Kopparbergs län. Det senare har sin förklaring bl.a. däri att söder om en linje Arvika-Karlstad-Örebro-Stockholm finns hyggliga utbildningsmöjligheter. Norr därom är det glest med möjligheter för de musikintresserade. Kostnaden har landstinget i Kopparbergs län fått stå för helt, f. ö. under total politisk enighet. Låt mig nämna några siffror. Skolan tar 32 elever. Läsåret 1975/76 var hälften av dessa från andra län. Totala kostnaden för landstinget var 675 000 kr.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

Herr talman! Bara ett par ord med anledning av att Eva Hjelmström var onödigt negativ mot regeringens proposition när det gäller musikutbildning. Jag vill hänvisa till vad utskottet skriver på s. 10: ”Reformen av den högre musikutbildningen innebär så pass genomgripande förändringar att den behöver förberedas genom fortsatta centrala insatser och ett fortsatt planeringsarbete på central nivå. Enligt propositionen skall UHÄ få i uppdrag att fullfölja det arbete som OMUS hittills har svarat för.” Och vi har i utskottet utgått från att UHÄ kommer att fullfölja detta arbete. Sedan måste jag säga att vpk sällan har tagit hänsyn till sådant som begränsade resurser och andra praktiska realiteter. Jag tycker att vi skall ta ett steg i taget. Jag ber också att få hänvisa Eva Hjelmström till vad som står på s. 127 i propositionen, där man hänvisar till att statsrådet Mogård återkommer till regeringen beträffande viss kompletteringsutbildning i nästa års budget.

Herr talman! Det är såvitt jag vet inte UHÄ som svarar för pengarna. Det innebär väl att det måste ankomma på regeringen att lägga fram förslag om genomförande av andra delar i OMUS betänkande. Vi får gång på gång höra att det här är en principproposition och att det är därför som över huvud taget ingenting som kan kosta pengar tas upp. Då frågar man sig litet förvånat: Om det nu är en principproposition, varför tar den inte upp den principdiskussion som OMUS för? I propositionen förs inte ett enda principiellt resonemang.
Herr talman! Jag är naturligtvis helt på det klara med att UHÄ inte anvisar pengarna. Men när UHÄ har gjort sina redovisningar blir det regeringens sak att återkomma med förslag från fall till fall. Jag tycker att Eva Hjelmström kan invänta de förslagen.
Herr talman! Det var ju det hela mitt resonemang gick ut på: Vi anser att det här brådskar. Vi betraktar OMUS betänkande som positivt och progressivt och beklagar att regeringen fortfarande, efter så lång tid, inte lägger fram några konkreta förslag vad gäller de förberedande bitarna i musikutbildningen och andra OMUS-förslag.

Herr talman! Det finns i vårt land en bred uppslutning kring målet arbete åt alla. Det ställer stora krav på arbetsmarknadspolitiken. Att trygga jobben måste gå hand i hand med arbetet att hjälpa in utsatta grupper på arbetsmarknaden. Skyddat arbete och yrkesinriktad rehabilitering är viktiga medel i de strävandena. Det har länge funnits behov av att samordna de olika formerna för skyddat arbete: verkstäderna för skyddat arbete, industriella beredskapsarbeten, kontorsarbetscentralerna och hemarbetet. Detsamma gäller för den yrkesinriktade rehabiliteringen. Frågorna har också utretts under lång tid. De lösningar som jag föreslagit i propositionen för de båda verksamheterna innebär att olika önskemål i huvudsak har kunnat tillgodoses. Med undantag för några få frågor har också arbetsmarknadsutskottet enigt ställt sig bakom den reform som regeringen föreslagit. Det är en stor framgång. Vi står i dag inför ett av de viktigaste besluten i svensk arbetsmarknadspolitik på senare år. Det skyddade arbetet har nämligen dubbla syften: För det första skall det bidra till att förverkliga rätten till arbete. För det andra skall det också om möjligt innebära långsiktig rehabilitering, så att de anställda kan ta arbete på den öppna arbetsmarknaden. Med skyddat arbete menas att arbetstagarna är skyddade från konkurrens från arbetssökande utan handikapp när det gäller att få och behålla ett jobb. Verkstäder för skyddat arbete har också handikappanpassade arbetslokaler och särskilda personalresurser. Med undantag för de här speciella särdragen skall verkstäder för skyddat arbete betraktas som vanliga arbetsplatser. De som arbetar där producerar angelägna varor och tjänster och bidrar på så sätt till vårt lands samlade välstånd. Det är en samhällsekonomiskt lönsam verksamhet. Senast har detta visats genom en undersökning vid Stockholms universitet. Jag vill därför bestämt vända mig emot den ganska förenklade debatt om arbetsmarknadens A och B-lag, som ofta förknippats med den skyddade verksamheten. Alla som gör en samhällsnyttig insats i arbetslivet tillhör samma lag på arbetsmarknaden. Målet för de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna för handikappade och svårplacerade har under större delen av 1970-talet varit att försöka möta problemen redan ute på arbetsplatserna. I takt med att den yrkesinriktade rehabiliteringen byggts ut och möjligheterna att anpassa arbetsplatserna förbättrats, har allt fler arbetshandikappade fått fotfäste ute i företagen. Jag är självfallet medveten om de allvarliga svårigheter som den långvariga och djupa lågkonjunkturen under de senaste åren inneburit för våra strävanden. Den enkla sanningen är att om företagen inte efterfrågar någon arbetskraft över huvud taget, så är möjligheterna att ge arbetshandikappade arbete ytterst begränsade, trots omfattande stödåtgärder i form av bl.a. halvskyddad sysselsättning och åtgärder för arbetsanpassning. Det har medfört att efterfrågan på skyddat arbete har ökat. Bl. a. på grund av detta allmänna läge på arbetsmarknaden kommer regeringen på torsdag att besluta om ytterligare insatser för att skapa arbete åt arbetshandikappade. Antalet personer i arkivarbete ökas med 500. Ramen för anordnande av verkstäder med skyddat arbete kommer att höjas från 40 till 50 milj.kr. för innevarande budgetår. Det allmänna kärva arbetsmarknadsläget har alltså lett till betydande svårigheter för arbetshandikappade, och efterfrågan på skyddat arbete har stegrats. Ett förverkligande av rätten till arbete kräver i det här läget kraftfulla åtgärder för att skapa sysselsättning också för de arbetshandikappade. Gravt fysiskt handikappade och människor med andra typer av handikapp har kunnat få anställning vid de skyddade verkstäderna. Många av dem har flera handikapp. Mellan 15 och 20 26 av dem har över huvud taget inte haft något jobb tidigare. Det gällde bl.a. en stor del av de utvecklingsstörda, psykiskt sjuka och människor med sociala problem. De har sin givna plats i arbetsgemenskapen. Det skyddade arbetet är för de här människorna vägen in på arbetsmarknaden. Det är viktigt att beslutsfattare på alla nivåer — i stat och kommun, i företagen, i fackföreningarna — inser att skyddat arbete är en förutsättning för att rätten till arbete också skall kunna gälla de svagaste i samhället. Man hör ofta i debatten att verkstäderna för skyddat arbete inte har lyckats därför att så få av dem som jobbat där går ut på den öppna arbetsmarknaden. Men den s.k. utplaceringsgraden, alltså de som går ut på den öppna arbetsmarknaden, är inte ett rättvisande mått på den rehabilitering som skyddat arbete medför. Om man skulle använda utplaceringsgraden som det enda effektivitetsmåttet blir konsekvensen orimlig. Ju fler gravt handikappade som ges möjlighet till skyddat arbete desto större skulle ju också måttet på verksamhetens misslyckande bli, eftersom de människorna har de sämsta möjligheterna att få ett annat jobb. För att få ett gott resultat borde alltså alla gravt handikappade utestängas enligt detta resonemang, som jag alltså tar avstånd från. Och glöm inte att sysselsättningsutredningens rapporter visar att arbetstagarna vid de skyddade verkstäderna trivs och att arbetet positivt påverkat deras utveckling och rehabilitering. Självfallet måste en anställning i skyddat arbete alltid föregås av en noggrann prövning. Det innebär att man på arbetsförmedlingen i första hand måste försöka placera en sökande på den ordinarie arbetsmarknaden, bl.a. genom användning av halvskyddad sysselsättning och åtgärder för — Nr 48 arbetsanpassning. Man måste också fortsätta att hjälpa de anställda i Tisdagen den skyddat arbete som vill ut på den ordinarie arbetsmarknaden. Det är 13 december 1977 bara arbetsförmedlingen som klarar de uppgifterna. Därför måste arbets== I förmedlingen också i fortsättningen ha dispositionsrätten över platserna — Skyddat arbete och i skyddat arbete. yrkesinriktad Den nya organisationen för skyddat arbete som vi här diskuterar kom = rehabilitering mer att sysselsätta mer än 22 000 arbetstagare i skyddat arbete och när = m.m. mare 5 000 tjänstemän. Det är mycket det, men det är inte mer än 0,6 926 av hela antalet sysselsatta på den svenska arbetsmarknaden. Om vi menar allvar med talet om att ge också gravt handikappade rätt till arbete kan därför en ytterligare utbyggnad bli nödvändig. Den nya organisationen innebär att det bildas en stiftelse i varje län som på eget ansvar skall sköta verksamheten. Dessutom bildas en central stiftelse. De regionala stiftelserna övertar allt ansvar för verkstäder för skyddat arbete, kontorsarbetscentraler, industriella beredskapsarbeten och hemarbete. Detta innebär att industrienheten hos AMS avvecklas och att länsarbetsnämndernas och AMS ansvar för kontorsarbetscentralerna upphör. I fortsättningen skall de regionala stiftelserna också svara för driften av industriella beredskapsarbeten. Att en samordning av den skyddade sysselsättningen behövs framgår klart om man detaljgranskar de olika verksamheterna: de landstingskommunala verkstäderna; de primärkommunala verkstäderna; hemarbetet för handikappade och svårplacerade; det regionalpolitiska hemarbetet; AMS industriella beredskapsarbeten; AMS kontorsarbetscentraler. Många har sagt, liksom utredningen om skyddat arbete, att det splittrade ansvaret mellan stat, kommuner och landsting lett till oklarheter bl.a. om verksamhetens syfte och inriktning och vem som skall svara för den fortsatta utbyggnaden. Den ojämna utbyggnaden har också lett till stora skillnader mellan olika delar av landet i fråga om antalet platser. Den nya organisationen bör kunna åstadkomma en bättre regional fördelning och samtidigt en decentralisering. Den modell som föreslagits för lokalisering av arbetsvårdsföretag har stora förtjänster. Stiftelsernas uppbyggnad speglar regeringens strävan att decentralisera beslut och ansvar också inom arbetsmarknadspolitiken. Det delade huvudmannaskapet är naturligt med hänsyn till verksamhetens art. Samtidigt behåller man den partsrepresentation som är vår tradition i sysselsättningspolitiska organ. Också representanter för de anställda kommer att knytas till styrelserna. Men eftersom det skyddade arbetet även är en sysselsättningspolitisk fråga i syfte att garantera rätten till arbete för de mest svårplacerade, är det rimligt att staten — liksom i den övriga sysselsättningspolitiken — tar över kostnadsansvaret. 21 Jag hoppas vidare att stiftelseformen skall tillgodose de sedan länge framförda kraven på friare och mer affärsmässiga former för arbetsvårdsföretagen. Vikten av att man tar hänsyn också till den affärsmässiga sidan framgår av att verksamheten i dag omsätter drygt 1400 milj.kr. per år och att underskottet uppgår till drygt 700 milj.kr. När det gäller att skaffa fram tillverkning till verkstäderna vill jag särskilt stryka under kravet på marknadsmässig kalkylering. Det är också bra att de nya stiftelserna kan hjälpa sjukhus och andra vårdinrättningar med arbetsmaterial. Att statliga myndigheter i fortsättningen skall informera arbetsvårdsföretagen om planerade beställningar innebär att de alltid får snabb information om eventuellt kommande order. Systemet har fungerat väl för kriminalvårdens verkstäder under mycket lång tid. Länsstiftelserna kommer var och en att tillverka många olika produkter. Ett rationellt utnyttjande av tillverkningsmöjligheterna förutsätter därför att länsstiftelserna, på liknande sätt som en vanlig industrikoncern, kan samarbeta inom olika produktområden. Det gäller t.ex. för inköp av råvaror, maskininvesteringar och försäljning. Den centrala stiftelsen kommer också att överta det ansvar för planeringsoch budgetfrågor som i dag sköts av AMS och andra centrala organ. Det är ännu för tidigt att säga något mer definitivt om den centrala stiftelsens storlek och utseende. Stiftelsen kommer att få en styrelse med en bred sammansättning av parlamentariker, företrädare för arbetsmarknadens parter, Landstingsförbundet och AMS. För att den nya organisationen skall kunna vara klar till den 1 januari 1980 kommer regeringen nu snabbt att tillsätta en särskild organisationskommitté som skall svara för det praktiska genomförandet. Under kommittén kommer regionala organisationskommittéer att bildas för att utarbeta förslag om den nya regionala och lokala administrationen. De olika formerna av skyddad sysselsättning, som kommer att ingå i den nya organisationen, omsätter alltså drygt 1400 milj.kr. per år» och underskottet är drygt 700 milj.kr. I propositionen har jag framhållit att regeringen ingående granskat olika tänkbara finansieringsformer — främst då arbetsgivaravgifter och budgetfinansiering. Regeringen har kommit till den slutsatsen att valet av finansieringsmetod bör prövas i ett större sammanhang. Skälet är att kostnaderna för skyddat arbete i hög grad kan ses som alternativ till arbetslöshetsunderstöd och arbetsmarknadspolitiska insatser av andra slag. Vidare väntas utredningen om allmän arbetslöshetsförsäkring avge sitt betän kande 1978. Enligt min beräkning kommer staten genom den nya organisationen att avlasta kommuner och landsting kostnader för skyddad sysselsättning som 1976 uppgick till drygt 450 milj.kr. Till det kommer kostnader för arbetsprövning och arbetsträning för närmare 80 milj.kr. Det är självklart att ett statligt övertagande av kostnadsansvaret för det här måste beaktas i de kommunalekonomiska diskussionerna mellan staten och kommunförbunden. Vidare har den yrkesinriktade rehabiliteringen och övriga arbetsför Nr 48 beredande; åtgärder, som arbetsförmedlingen förfogar över, genom åren Tisdagen den byggts ut i olika former och under olika huvudmän. Samtidigt har sam 13 december 1977 hällets insatser för social, medicinsk och annan rehabilitering ökat. För I ändringarna på arbetsmarknaden skapar också nya behov av åtgärder. Skyddat arbete och Den yrkesinriktade rehabiliteringen har som främsta uppgift att hjälpa — yrkesinriktad och stödja människor som önskar få arbete. En viktig uppgift är dock = rehabilitering också att öka motivationen hos dem som gett upp och slutat tro på = m.m. sina möjligheter till arbete. För det behövs en verksamhet, som snabbt och effektivt kan hjälpa den arbetssökande, som fortlöpande kan anpassas till utvecklingen på arbetsmarknaden och till nya behov. I dag svarar fristående arbetspsykologiska institut för psykologsamtal och teoretisk prövning genom anlagsundersökningar. Arbetsvårdsinstituten svarar för praktisk prövning och träning. Även inom arbetsmarknadsutbildningen görs liknande insatser. Jag tror liksom utredningen om yrkesinriktad rehabilitering att en samordnad organisation skulle kunna ge de enskilda människorna en bättre service och att verksamheten lättare skall kunna anpassas till utvecklingen på arbetsmarknaden. Därför föreslår vi nu en samordnad organisation under ett statligt huvudmannaskap. Den verksamheten bör i framtiden förläggas ute i företagen i betydligt större utsträckning än i dag, i anpassningsgrupper och liknande. Det innebär inte att behovet av de institutionella former som arbetsvårdsinstitut, s.k. OT och ALU-kurser, omfattar skulle minska. Men de här verksamheterna måste arbeta i närmare samverkan med det egentliga förmedlingsarbetet och till vissa delar förläggas ute i arbetslivet. Ett led i de här strävandena är att de sökande skall kunna få mer kvalificerad hjälp redan på förmedlingen för att på så sätt kunna bedöma sina förutsättningar för olika jobb. Inte minst gäller det medverkan av arbetspsykolog. Försök med psykologmedverkan på arbetsförmedlingen har redan prövats i olika delar av landet. Det har skett dels i några fall genom att psykologer anställts direkt av förmedlingen, dels genom att arbetspsykologer från fristående institut engagerats. Här håller alltså en klar förändring i metodiken på att ske så att de arbetspsykologiska anlagsundersökningarna mer och mer kommit att kompletteras med stödjande rådgivning. Sysselsättningsutredningen har bl.a. i uppdrag att föreslå hur arbetsmarknadspolitiken skall utformas för att bäst kunna hjälpa de arbetshandikappade på arbetsmarknaden. Den utredningen får nu också i uppdrag att komma med förslag till organisation av den yrkesinriktade rehabiliteringen och den arbetspsykologiska servicen samt hur forskning och metodutveckling inom den yrkesinriktade rehabiliteringen skall organiseras. Utredningen väntas komma med ett förslag under våren nästa år. En särskild organisationskommitté får sedan i uppgift att utforma förslag till hur det praktiska genomförandet av den nya organisationen 23 för yrkesinriktad rehabilitering skall ske. Det är nödvändigt att de kommande förändringarna både inom den yrkesinriktade rehabiliteringen och inom det skyddade arbetet genomförs i nära samråd med berörd personal och deras organisationer. Det är också viktigt att alla som berörs får korrekta uppgifter om och möjligheter att aktivt delta i utformningen av den nya organisationen på alla nivåer. Vårt departement har i MBL-förhandlingar i statens avtalsråd förbundit sig att till alla arbetstagare som berörs av förändringarna ge ut en broschyr för information. Det skall vi göra tillsammans med facket, kommunförbunden, AMS och andra. Vi kommer också att genomföra ett tiotal regionala konferenser för att informera alla berörda fackliga förtroendemän, landsting, kommuner och handikapporganisationer om den här reformen. Herr talman! Det vi i dag skall besluta om är för tusentals människor ett stort framsteg. Arbete åt alla — jag upprepar det — måste vara det övergripande målet för svensk sysselsättningspolitik. Det målet får inte utesluta de mest utsatta grupperna i vårt samhälle. Tvärtom har vi ett stort ansvar att här göra särskilda insatser för att stödja de människor som har speciellt svårt att få ett jobb. Skyddat arbete och yrkesinriktad rehabilitering är då viktiga inslag. Att vi i riksdagen i stort sett är överens om mål och medel för en sådan politik är ännu ett tecken på den värdegemenskap som bär upp det mesta av vår arbetsmarknadspolitik. Det är en god grund när dagens reform skall omsättas i verkligheten.

Herr talman! Arbetsmarknadsministern har gjort en bred teckning av propositionens innehåll och målsättning, och jag skall inte upprepa vad han har sagt. Vi är i stort sett överens, även i fråga om det organisationsarbete som nu förestår. Hur organisationskommittén skall arbeta har Per Ahlmark talat om. Låt mig bara säga att det organisationsarbetet blir omfattande, att det behövs information och att alla berörda parter verkligen måste ha möjlighet att delta. Jag vill i sammanhanget göra några anmärkningar och kommentarer i marginalen. I samband med den allmänna motionstiden under riksmötet 1976/77 föreslog socialdemokraterna i motion nr 543 att riksdagen skulle fatta ett principbeslut om organisationen av skyddat arbete och yrkesinriktad rehabilitering. Vi sammanfattade våra förslag i fem punkter: 1. Man skulle flytta över huvudmannaskapet till regionala stiftelser. 4. En organisationskommitté skulle tillsättas med uppgift att i detalj förbereda övergången till nytt huvudmannaskap och klara av de nödvändiga förhandlingarna. 5. Denna kommitté skulle få i uppdrag att överarbeta de organisatoriska frågorna för den yrkesinriktade rehabiliteringen. Utskottets borgerliga majoritet beslöt vid två tillfällen under vårses = Nr 48 sionen att skjuta på behandlingen av motionen, beroende bl.a. på att Tisdagen den arbetsmarknadsministern vid två tillfällen lovat att en proposition skulle 13 december 1977 komma senast i maj 1977. Tyvärr kunde man inte enas i kanslihuset om hur propositionen skulle utformas, utan det drog ut på tiden. Först — Skyddat arbete och i slutet av oktober låg propositionen på riksdagens bord. Personligen tror — yrkesinriktad jag inte att detta berodde på arbetsmarknadsdepartementet. Det var andra — rehabilitering krafter i regeringen som hindrade den snabba behandling som hade be = m.m. hövts i den här frågan. Uppskovet leder till att organisationen blir ett år försenad, till förfång för dem som arbetar inom den industriella verksamheten och för de kommuner och landsting som har de högsta kostnaderna för denna verksamhet. Kommunernas kostnader speglas i motionen 1977/78:44 av Elvy Nilsson m.fl. som kräver att kommunerna skall kompenseras för fördröjningen. Jag förstår motionärernas uppfattning, men själva kompensationsfrågan får vi ta upp i samband med behandlingen av budgetpropositionen. Herr talman! Jag har velat teckna denna bild av hur frågan behandlats här i riksdagen. Oenigheten inom regeringen har lett till en fördröjning som drabbar, precis som arbetsmarknadsministern har sagt, dels de svagaste grupperna i samhället — det är dem den här propositionen skall ta hänsyn till — dels de svagaste kommunernas ekonomi. Låt mig slå fast att socialdemokraterna anser att rätten till arbete skall omfatta alla grupper i vårt samhälle, vilket jag också framhöll i den arbetsmarknadspolitiska debatten. Om man har denna uppfattning skall de samhällsverkstäder som ordnar jobb åt dem som blir utslagna från den övriga arbetsmarknaden ses som en del av hela vårt näringsliv. Enligt vad som framkom vid en konferens om de nordiska ländernas skyddade verkstäder anser man i Danmark att en skyddad verkstad är en social inrättning. Det synsättet kan vi aldrig acceptera, och detta har också understrukits i propositionen. De som arbetar i verkstäder som vi i dag kallar skyddade skall ses som en arbetskraftsresurs och icke som en reserv. De ungdomar som i dag blir utslagna från den vanliga arbetsmarknaden blir i många fall förtidspensionärer. Det är ett förhållande som vi måste ändra på. Jag ser också propositionen som ett led i denna strävan, dels när det gäller de skyddade arbetsplatserna, dels genom den yrkesorienterade rehabiliteringen. Genom ett enhetligt huvudmannaskap kan vi få en effektivare organisation och även en jämnare utbyggnad av verksamheten i olika delar av landet. De stora regionala skillnader som nu finns är oförenliga med kravet på allas rätt till arbete. Dessutom skall ju nu de skyddade verkstäderna, kontorsarbetscentralerna, industriellt beredskapsarbete och hemarbete sammanföras till en enhetlig organisation — när det gäller hemarbete och industriellt beredskapsarbete dock med några undantag. På det sättet kan också den enskilda människans ställning förstärkas inom organisationen. Flera kan erbjudas arbete. När man ser på den regionala utbyggnaden av verkstäderna får man 25 ibland en känsla av att man i vissa kommuner och landsting har den uppfattningen att det är lättare för en handikappad att gå arbetslös än det är för en annan arbetstagare. Jag anser att det är tvärtom. Arbetet stärker självförtroendet, och i många fall är det just vad de psykiskt och socialt handikappade behöver. Därför måste målsättningen vara att i hela vårt land skapa förutsättningar för att alla kan få ett arbete. Utskottets betänkande är i allt väsentligt enigt. Detta beror på att propositionen i stort följer de förslag som organisationskommittén för skyddat arbete lade fram och som har följts upp i den socialdemokratiska partimotionen 543. Detta torde ha framgått av vad jag inledningsvis framhöll. Men genom att ikraftträdandet uppskjuts ett år tar vi inte nu ställning till finansieringen. Den frågan får vi återkomma till i samband med anslagen för budgetåret 1979/80. Låt mig också säga att vi från socialdemokratiskt håll verkligen vill understryka att någon ytterligare fördröjning inte får ske, utan att organisationskommittén skall få klara direktiv och tillräckliga resurser, så att kommittén kan framlägga sina förslag i god tid för slutlig behandling och ett ikraftträdande den 1 januari 1980. Vi har fogat en reservation till utskottets betänkande. Den gäller styrelsens sammansättning. Jag har redan sagt att de anställdas självförtroende bör stärkas. Det talade också Per Ahlmark om. Och vi anser att ett led i den strävan är att de anställda vid dessa verkstäder får samma rättigheter att delta i verksamhetens planering, utbyggnad och inriktning som deras arbetskamrater i den övriga industrin. Därför är utskottsmajoritetens och propositionens förslag, att de anställda endast skall ha adjungerade ledamöter i styrelsen, ett steg tillbaka i den utveckling som i övrigt äger rum i vårt samhälle. Vi anser och föreslår i vår reservation att de anställda skall ha rätt att direkt utse två representanter i styrelsen. Detta är i enlighet med förslaget som OSA-kommittén lade fram. Och vi anser att detta kan göras utan att styrelsen behöver utökas. Om det är något som man kan vara tveksam inför, så är det den stora styrelsen. OSA-kommittén föreslog mellan sju och elva ledamöter; nu bestämmer man antalet till tolv, varav Kommunförbundet, TCO och LO-distrikten samt näringslivet skall föreslå en vardera, som sedan skall väljas av landstinget. En skall utses av regeringen. Nu säger utskottsmajoriteten att det förhållandet att LO och TCO distrikten skall nominera var sin representant är ett motiv för att inte de anställda skall vara representerade direkt i styrelsen. Detta anser jag vara ett ihåligt och dåligt argument. Och jag ber att de som här talar för utskottet ger mig en upplysning om vad det finns för nämnder eller styrelser här i landet, där de anställda inte är representerade även om det utses representanter för centrala fackliga eller regionala organ. Till slut, herr talman, några ord om samhällets ansvar för att skaffa arbete åt alla. Enligt referat i det senaste numret av tidskriften Arbetsmarknaden och LO-tidningen har sysselsättningsutredningen genomfört en försöks verksamhet vid AB Volvos anläggningar i Torslanda och Skövde. Nr 48 Undersökningen visar att nästan var fjärde anställd är arbetshandi Tisdagen den kappad eller har svårigheter att klara arbetet. Av undersökningen framgår 13 december 1977 också att 65 96 lider av fysiska besvär — hjärt-, kärloch ryggsjukdomar. Ofta har besvären uppstått av tungt och ensidigt arbete. 25-30 ?6 har Skyddat arbete och psykiska besvär, medan 6 96 lider av sociala svårigheter. yrkesinriktad Dessa siffror stämmer till eftertanke. Har vi i dag sådant jäkt och rehabilitering en sådan stress på arbetsmarknaden att nära 25 26 av de anställda riskerar — m.m. att bli utslagna, därför att de inte orkar med sina arbeten? Detta innebär stora problem för samhället i framtiden, problem som vi måste lösa. Arbetsplatserna måste anpassas till människan, inte bara tekniskt utan även när det gäller den psykiska arbetsmiljön. Målet måste ju vara, som Per Ahlmark sade, att de skyddade verkstäderna skall ingå i den vanliga arbetsmarknaden. Vi måste satsa på att alla människor skall få arbete och möjligheter att klara sin utkomst. Försöksverksamheten visar också att det är lönsamt för såväl företagen som samhället att satsa på den här verksamheten. Jag vet inte hur man kommit fram till de siffror jag nämnde, men de visar ju att anpassningsgrupperna med läkare, med tekniska förändringar o. d. har lett till en vinst för företaget på 40000 kr. och för samhället på 800 000 kr. Detta visar också, som jag redan sagt, att alla människor är en arbetskraftsresurs, som vi bör ta till vara. Den yrkesinriktade rehabiliteringen är därför en viktig del av arbetet på att skapa möjligheter för alla som känner sig utslagna — och som kanske ibland väljer att inte försöka igen — att på nytt återvinna sitt genom den hårda stressen ofta förlorade självförtroende, så att de kan återgå till arbete. Herr talman! Med det sagda ber jag att få yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen och i övrigt till arbetsmarknadsutskottets hemställan.

Herr talman! Ni har, arbetsmarknadsminister Ahlmark, en eminent förmåga att måla i verkligt ljusa färger när läget är mörkt. Frågan är om ni tänker bedra er själv eller om ni anser det vara er uppgift att lugna de många människor i vårt land som är eller känner sig utslagna. Det finns inget A och B-lag, säger herr Ahlmark, men fråga människorna! Jag har själv stått på ett verkstadsgolv och vet vad det vill säga att vara utslagen, att inte ha en sysselsättning. Men dessa människor har tydligen Ahlmark ingen som helst kontakt med. Han talar i slutna rum, och därför kunde hans tal inte bli något annat än det han höll här hos oss. Arbetsmarknadsministern var mångordig och yvig när han talade om de omfattande insatser för arbetshandikappade som han leder i sitt departement. Han konstaterade att det förslag som nu behandlas kanske är det hittills viktigaste på området.

Jag vet inte om det anses överdrivet att anföra det gamla ordspråket om att tomma tunnor skramlar mest, men det är väl sällan som det har passat in så bra som på arbetsmarknadsministern här i dag. Herr Ahlmark drar sig inte för att komma med direkt felaktiga uppgifter, trots att han måste vara i besittning av information som talar i annan riktning. Han säger att ständigt allt fler arbetshandikappade bereds arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Detta är ju inte sant, herr Ahlmark. Det förhåller sig tvärtom så att ständigt allt färre arbetshandikappade får jobb på den öppna marknaden. Den statistik som fördes bara för några år sedan visade en sjunkande tendens när det gällde antalet placerade på den öppna arbetsmarknaden. Nu har man, om jag är riktigt underrättad, slutat att föra den statistiken. Men det finns inget som talar för att det skulle ha skett någon förändring till det bättre, snarare tvärtom med tanke på den rådande lågkonjunkturen. Det är således nödvändigt att vidta helt andra åtgärder för att tillförsäkra de arbetshandikappade rätten till arbete. Det kan ske endast genom en omorganisation av huvudmannaskapet för den skyddade verksamheten. Vänsterpartiet kommunisterna har lagt fram ett förslag som tar hänsyn till utvecklingstendenserna inom arbetslivet och ställer de förslag som är nödvändiga för att säkra rätten till arbete. I det sammanhanget räcker varken eleganta eller generösa deklarationer eller hurtfriska önskningar om lycka till — de ger ändå inga jobb, herr arbetsmarknadsminister. För det fordras konkreta politiska åtgärder, herr Ahlmark, och ingenting annat. Under en följd av år har vänsterpartiet kommunisterna i riksdagen väckt motioner om de handikappades villkor. I detta sammanhang har vi ställt förslaget att samhället vidtar åtgärder för att garantera de arbetshandikappade meningsfullt arbete. Vpk menar att den diskriminering måste brytas som i dag finns på arbetsmarknaden. Det kan inte längre få förekomma — rent mänskligt sett — att de som inte kan få arbete på den öppna marknaden placeras på den s.k. B-marknaden eller mot sin vilja tvingas att godkänna en förtidspensionering. Hur mycket herr Ahlmark än säger att han inte vill godkänna att det finns olika arbetsmarknader för människorna här i landet, vet folk ändå att det är på det sättet. Gå ut och fråga folk hur det ligger till! Det är inte så liten skillnad mellan att stå på en skyddad verkstad och att vara ute i den öppna produktionen. Den skyddade verksamheten har utvecklats till en andra rangens arbetsmarknad, som endast i marginell utsträckning tillgodoser de arbetshandikappades rättmätiga krav på meningsfullt arbete. Denna utslagning från arbetsmarknaden är ständigt ökande. Antalet förtidspensionerade är alarmerande, då denna siffra ständigt ökar och nu är uppe i betydligt över 200 000 människor. Antalet personer som är utslagna från arbetsmarknaden och som befinner sig i skyddat arbete, beredskapsarbete, arkivarbete och arbetsmarknadsutbildning är betydligt över 100 000. Alla dessa människor, herr Ahlmark, som är utslagna från arbetsmarknaden eller aldrig kommit in där, men som vill ha sysselsättning, kan i dag räknas i betydligt över 300 000 personer. Men de räknas inte in i den allmänna arbetslöshetsstatistiken, som på detta sätt friseras till att vara något helt annat än den i verkligheten är. De ”bättre” siffrorna, som man med detta tillvägagångssätt får fram, kan möjligen lugna arbetsmarknadsministern, dock inte de direkt drabbade — de från arbetsmarknaden utslagna. Även om arbetsförmedlingarna har en arbetsvårdande verksamhet kan de inte bryta den uppåtgående trend som gäller utslagningen. Vad man i detta sammanhang först måste klara ut är vad som är den avgörande orsaken till utslagningen på arbetsmarknaden. Om detta nämnde arbetsmarknadsministern inte ett ord. Vänsterpartiet kommunisterna har förklarat, och den uppfattningen håller vi fast vid, att det är kapitalets ständiga strävan att utvinna mer och mer arbetsresultat av varje anställd som är den avgörande orsaken till utslagningen på arbetsmarknaden. Det gäller framför allt de som inte är tillräckligt effektiva eller anpassningsbara i arbetet enligt kapitalets synpunkt, som inte är lönsamma, och de blir allt fler. För dem finns det inte längre arbete på arbetsmarknaden. De slås helt enkelt ut. Detta är verkligheten. Det är också den verklighet som måste vara utgångspunkten för de åtgärder som måste till om rätten till arbete skall tryggas för de arbetshandikappade. ”Arbete åt alla” förekom i herr Ahlmarks tal gång på gång, och det är samtliga partier här i riksdagen anhängare av. Men om detta vore sanning skulle ju även de människor som är arbetshandikappade eller förtidspensionerade ha rätten till ett meningsfullt arbete då de önskar detta. Men så är inte förhållandet. Verkligheten är helt annorlunda. Det hjälper inte, är i varje fall långt ifrån tillräckligt, att skapa olika ersättningsformer för arbete på den s.k. öppna marknaden. Vad som måste till är helt nya arbetstillfällen. Då utslagningen på arbetsmarknaden är orsakad av kapitalets vinstbegär, måste samhället träda till och den skyddade verksamheten förvandlas från en B-arbetsmarknad till en integrerad del av den statliga företagsamheten. Det är vår bestämda uppfattning, och därom har vi också motionerat. Vpk:s förslag går således avsevärt längre än till att gälla bara en omorganisation eller en förändring av huvudmannaskapet för den skyddade verksamhet som redan finns. Vänsterpartiet kommunisterna menar att det måste handla om en ny organisation med en helt annan inriktning — en organisation, som skall trygga vars och ens rätt till meningsfullt arbete, oavsett handikapp, och det kommer denna organisation, i varje fall i sitt inledningsskede, icke att kunna göra. 1976/77:905, måste enligt motionen fylla två målsättningar — dels vara meningsfull och därmed ha en för samhället värdefull produktion, dels ge arbete åt människor med olika handikapp. Detta ställer stora krav på mångsidigheten hos produktionen då det gäller både produkter och produktionsprocesser. För att komma bort ifrån den segregering som innebär att ha en arbetsmarknad för handikappade och en för icke handikappade bör enligt vårt förmenande även icke handikappad arbetskraft anställas. Detta gäller även från en rad andra synpunkter. Det bör i detta sammanhang också påpekas att vpk:s uppfattning är att handikappade och icke handikappade måste anställas på lika villkor, vilket bl.a. innebär att lönerna måste anpassas till den öppna marknaden. Den enligt motionen föreslagna företagsorganisationen är tänkt att byggas upp som ett eller flera huvudföretag, med produktionsavdelningar i olika delar av landet. I anslutning till propositionen 1977/78:30 om skyddat arbete och yrkesinriktad rehabilitering m.m. har vänsterpartiet kommunisterna väckt motionen nr 56. I stora delar är vpk inte överens med arbetsmarknadsministern om förslagen i propositionen. Ett godkännande av propositionen skulle nämligen innebära ett godkännande av nuvarande inriktning av det skyddade arbetet och ett godkännande av fortsatt mycket hög arbetslöshet bland de arbetshandikappade. Det konkreta förslaget i propositionen till omorganisation betyder att den nuvarande inriktningen av skyddat arbete låses fast under lång tid. Vpk finner detta oacceptabelt. Vpk yrkar således avslag på propositionen i den del den gäller det skyddade arbetet. Vi anser nämligen att frågan om huvudmannaskapet och dess organisation måste anpassas efter formerna och inriktningen av det skyddade arbetet. Nuvarande förhållanden är vi inte överens om. Arbetsmarknadsutskottet säger i sitt utlåtande över de två motionerna från vpk att utskottet inte delar motionärernas negativa inställning till den nuvarande arbetsvårdsverksamheten. Till detta skulle kunna anföras att vpk under alla år som partiet motionerat i denna fråga hyst och hyser samma uppfattning som de flesta som hamnat i arbetsvården. Detta är ju människor som av kapitalet inte ansetts vara tillräckligt profitgivande och som därför slussats ut från arbetsmarknaden. De har stämplats som inte fullvärdig arbetskraft. Med den inriktning på verksamheten som vpk föreslagit i sina motioner skulle det arbete det här är fråga om få en annan status. Att tillsätta en central stiftelse, som under sig har regionala stiftelser, men i övrigt arbeta efter gamla normer löser inte de problem det här är fråga om. Vidare säger utskottet: ”Ett avslag på propositionen, som motionärerna begär, skulle fördröja den planerade reformverksamheten, vilket inte kan Här inställer sig osökt frågan: Varför har då regeringen dröjt så länge Tisdagen den med propositionen? Det nyss citerade stycket är ju närmast en kritik 13 december 1977 mot den sittande regeringens handlande, eller brist på handlande, om I man så vill. Det av den socialdemokratiska gruppen i arbetsmarknads — Skyddat arbete och utskottet avgivna särskilda yttrandet hänvisar bl.a. till att den utredning = yrkesinriktad som ligger till grund för den aktuella propositionen lämnade sitt be = rehabilitering tänkande redan i september 1975. Men någon start blir det enligt re = m.m. geringens propositionsförslag inte förrän i januari 1980! Då kan man ju fråga sig: Vad är det för mening med arbetsmarknadsutskottets betänkande i det här fallet? Herr talman! Med hänvisning till vad som här anförts om vpk:s uppfattning om propositionen vad gäller ändrat huvudmannaskap för skyddat arbete yrkar jag bifall till motionerna 1976 78:56 från vänsterpartiet kommunisterna.

Herr talman! Sysselsättning åt alla är ett mål som de flesta sluter upp kring, det har vi hört av de anföranden som har hållits i den här frågan. Men vi är också medvetna om att det är ett svåruppnåeligt mål. Särskilt utmanande kan det låta i handikappades öron. Handikappade möter många, och för den enskilde ofta upplevda som oöverkomliga, hinder. För de grupperna har samhället alldeles speciellt ansvar. Senare års arbetsförberedande och skyddade verksamheter samt olika former av yrkesrehabilitering visar att många tidigare stängda dörrar — ofta med flerdubbla lås — går att öppna. Arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 16 handlar just om hur vi med gemensamma ansträngningar skall lyckas öppna ändå fler dörrar. Det är ett mångårigt utredningsarbete som föregått dagens riksdagsbeslut och som i första hand tar sikte på de organisatoriska frågorna. Under det skyddade arbetets och yrkesrehabiliteringens framväxtår har skilda huvudmän känt sitt ansvar och tagit värdefulla initiativ av olika slag. De har drivit på och givit olika erfarenheter som varit till stort gagn för verksamheten i sin helhet. Tiden är nu inne att försöka rationalisera en litet vildvuxen organisation. Verksamheten har utvecklats kraftigt under senare år. I slutet av 1976 sysselsattes ca 22 000 personer vid särskilda verkstäder, kontorsarbetscentraler, industriella beredskapsarbeten och hemarbeten. Arbetsmarknadsministern föreslår i enlighet med utredningen att länsregionala stiftelser bildas och tar över ansvaret för den här verksamheten. Stiftare skall vara stat och landsting, som vi tidigare har hört. Nuvarande tillgångar skall utgöra basen för verksamheten. Men det kräver en ganska lång förhandlingsperiod för att samordna nuvarande aktiviteter med i huvudsak landsting och kommuner som huvudmän. Departementschefen räknar med att ikraftträdandet kan ske tidigast den 1 januari 1980. men, som vi hörde av Bengt Fagerlunds inlägg här alldeles nyss. Man menar att stiftelserna skulle ha startat i januari 1979, således ett år tidigare. Det kan man ju säga. Men faktum är att sedan regeringsskiftet i oktober 1976 har den nya regeringen arbetat intensivt på att få fram den här propositionen. Viktigast är ju, Bengt Fagerlund, att få ett genomarbetat och bra förslag innan det föreläggs riksdagen. Det målet har nåtts då uppslutningen är, med undantag för vpk, så gott som total. Det är endast en detalj där socialdemokraterna har en avvikande mening. Bengt Fagerlund har talat om det, och det gäller stiftelsestyrelsens sammansättning. Jag skall återkomma till det senare. Vi skall också komma ihåg att nuvarande verksamhet fortsätter som hittills. Handikappade som har sin sysselsättning i de olika verksamhetsformerna är således inte beroende av när de föreslagna stiftelserna tar över huvudmannaskapet. Det kan också, herr talman, med anledning av vad Bengt Fagerlund sade finnas skäl att erinra om den frågedebatt som ägde rum här i kammaren den 17 mars i år mellan arbetsmarknadsministern Ahlmark och LO:s ordförande Gunnar Nilsson. Då meddelade statsrådet Ahlmark när den här propositionen kunde väntas. Han uppgav att den skulle komma i slutet av maj, med riksdagsbehandling under hösten 1977. Nu blev det inte riktigt så — propositionen kom senare, men riksdagsbehandlingen sker nu i alla fall under hösten 1977. Arbetsmarknadsministern har redan ingående svarat på den viktiga frågan om vad de kommande stiftelserna skall göra, vad de skall ha för uppgifter. Därför finner jag anledning att fatta mig mycket kort. Jag vill bara slå fast några principer som skall vara vägledande för den fortsatta verksamheten i de skyddade verkstäderna osv. 1. Som jag sade inledningsvis gäller sysselsättning åt alla också de handikappade. Arbetet har samma egenvärde för dem som för alla andra i yrkesverksam ålder. Av detta följer att skyddat arbete främst skall ses som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd i syfte att värna om de arbetshandikappades rätt till avlönat arbete. 2. För att den handikappade skall ha en ärlig chans att komma till ett arbete måste handikappet vägas upp med hjälp av olika åtgärder. Utan aktiva insatser från samhällets sida skulle den handikappade inte klara konkurrensen om arbetsplatserna. Det är så begreppet ”skyddat arbete” skall förstås. Arbetsplatsen skall med andra ord anpassas till den arbetshandikappades förutsättningar. 3. I den skyddade verksamheten produceras angelägna varor och tjänster. Vi bör därför hjälpas åt att slå fast att den här produktionen är en tillgång i vårt lands gemensamma näringsliv. Den bidrar liksom annan produktion till utvecklingen av vårt välstånd. 4. Ambitionen skall vara att få med allt fler handikappade i produktionen. De har alla rätten att få uppleva att de är med i landets totala arbetskraftsresurs. Därför sätts inga nedre gränser där samhället säger att längre än så här är det inte meningsfullt att gå. Ett arbete kan ha mycket stort värde för den enskilde och för hans möjligheter till ett aktivt samhällsliv även om den faktiska arbetsförmågan är ringa. Nr 48 Jvl den som de vi nu upplever är det angeläget att slå fast att skyddat Tisdagen den arbete inte skall komma i fråga för personer som är arbetslösa av i hu 13 december 1977 vudsak renodlade arbetsmarknadsskäl. KEM NUR a NN 6. Ett mål för den skyddade verksamheten är att bedriva arbetet så, — Skyddat arbete och att det efter en tid visar sig vara möjligt för den handikappade att ta = yrkesinriktad steget över till ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Med arbets = rehabilitering träning och tekniska hjälpmedel kan ofta en sådan övergång bli en realitet. m.m. Som tidigare nämnts föreslås den skyddade verksamheten tas över och drivas av regionala stiftelser. Departementschefen föreslår att styrelsen för stiftelsen skall bestå av tolv personer. Styrelsen kommer genom föreslagen sammansättning inom sig rymma personer med olika kompetensoch erfarenhetsområden. Den enda reservation som avgivits till utskottsbetänkandet tar upp just det som utskottets vice ordförande har redovisat. Socialdemokraterna vill att de två fackliga företrädare för personalen, som i propositionen föreslås adjungeras, i stället skall vara fullvärdiga ledamöter av styrelsen. Detta skall ske på bekostnad av att styrelsen minskas med två av de | landstingsvalda ledamöterna. Utskottsmajoriteten har tillstyrkt propositionen. Vi gör det med den motiveringen att de anställda har en stark representation med regeringsförslaget. Av de elva ledamöter landstinget skall utse — regeringen utser den tolfte, tillika vice ordförande i styrelsen - nominerar LO och TCO en vardera. Därutöver adjungeras två representanter för den direkt berörda personalen. Löntagarsidan har således två ordinarie platser plus två adjungerade. Detta kan rimligen inte betraktas som någon försämrad löntagarrepresentation. Vänsterpartiet kommunisterna har en mycket kritisk hållning till den hittills bedrivna arbetsvårdsverksamheten. Det framgick också av Gustav Lorentzons inlägg alldeles nyss. Han fullföljde, tycker jag, inlägg av den typ jag hört honom göra många gånger tidigare här i kammaren och som går ut på att döma ut det regeringsförslag som föreligger. Det gjorde han nu med ungefär samma tonfall som under den tidigare regeringens tid. I det avseendet får man väl säga att Gustav Lorentzon fullföljer sin verksamhet här i kammaren. Det som var mera anmärkningsvärt var att Gustav Lorentzon plötsligt sade att de som är under arbetsmarknadsutbildning var utslagna. Det är en rätt sensationell upplysning som Gustav Lorentzon ger med detta. Om det var allvar i de orden måste vi fråga oss om man från vpk:s sida är beredd att riva ned det mesta av den arbetsmarknadspolitik som vi i stor enighet har byggt upp här i Sverige. Menar verkligen Gustav Lorentzon att de som är i arbetsmarknadsutbildning är utslagna? I en situation med en mycket snabbt föränderlig arbetsmarknad är det ett helt orimligt påstående. Gustav Lorentzon borde inse att det är nödvändigt med omskolning och andra arbetsmarknadsutbildningsåtgärder, som är väl kända. Man kan inte säga att de här människorna är utslagna 33 därför att de går i sådan utbildning. De skall i stället ha sin chans i en framtid inom nya sektorer av vår arbetsmarknad. Det är målet för den aktiviteten och det skulle, som jag sade, vara högst anmärkningsvärt om vpk vill ta avstånd från det. Nu vill vpk, som Gustav Lorentzon sade, ha en helt annan inriktning när det gäller den skyddade verksamheten. Det är då, enligt denna uppfattning, AB Statsföretag som skall vara den stora frälsarkransen — man kanske kan formulera det så. I utskottet har vi inte varit speciellt trakterade av det förslaget och avstyrkt det i enighet. Det förefaller f.n. onekligen som om Statsföretag har mer än nog med att klara av sina egna problem. Vi menar i utskottet att den hittillsvarande verksamheten i många avseenden har varit framgångsrik och är väl värd att bygga vidare på. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan i betänkandet, vilket innebär avslag på vpkmotionerna och på den reservation som vice ordföranden yrkade bifall till.

Herr talman! Låt mig börja med att säga att ni inte skall försöka komma ifrån att den här fördröjningen beror på oenighet inom regeringen. Jag vet att propositionen var långt framme hösten 1976 — och att principerna är desamma som den socialdemokratiska regeringen föreslog visar den nära anknytning som propositionen har till den motion som vi avgav i januari 1977. Fördröjningen beror på oenighet inom regeringen. Man har haft att övervinna ett motstånd från vissa regeringskollegers sida. Det är bara att konstatera att denna fördröjning gör att förslaget läggs fram ett år senare än nödvändigt. Vår reservation bygger på en uppfattning att de som är direkt anställda också skall vara med i styrelsen. Dessa, som skall väljas på förslag av TCO och LO, skall representera hela den fackliga sektorn inom regionen liksom den som väljs från näringslivet skall göra det. — Jag tror att det finns en skiljelinje mellan olika uppfattningar om vilka som skall vara representerade. Det framgår kanske av motionen 1977/78:69 av Bengt Kindbom, där han skriver: ”Ett dylikt parlamentariskt organ måste stå obundet av de skilda organisationernas krav och önskemål. Vid exempelvis val av styrelser för regionala stiftelser av skilda slag bör landstinget fritt och obundet i proportionella val utse ledamöterna.” Detta visar att det här finns en skillnad i uppfattning. Jag beklagar att man inte kommit fram till det resultatet — vilket jag ett tag trodde var möjligt — att även de anställda skulle ha direkt representation. Jag anser att det också hade varit en vinst för själva verksamheten. Jag tycker att en styrelse på 16 personer med 4 adjungerade ledamöter är för stor i detta sammanhang. Det räcker med 14. Får landstinget välja 5 av dessa personer utan att behöva ta något som helst ekonomiskt ansvar tycker jag att man har tillfredsställt alla vettiga krav på regionalt inflytande.

Nr 48 Herr talman! Rolf Wirténs kritik mot vpk och mot mitt anförande Tisdagen den här måste jag karakterisera som mycket lam. 13 december 1977 Rolf Wirtén frågade om vi är motståndare till arbetsmarknadsutbild= ningen. Rolf Wirtén vet mycket väl att vi är stora anhängare av all ut — Skyddat arbete och bildning som kan tjäna arbetarna och folket. Vad vi vänder oss mot = yrkesinriktad är att denna utbildning inte ger arbete åt dem som deltagit i utbildningen, rehabilitering unga lika litet som äldre. Därför blir det utslaget folk som i stor utm.m. sträckning går på AMU. Jag skall gärna ge Rolf Wirtén adresser till personer som gått både tre och fyra gånger på arbetsmarknadsutbildning men inte fått något arbete. Jag vill i detta sammanhang gärna hänvisa till det program från AMU centret i Kramfors som visades i TV för kort tid sedan. De som intervjuades intygade att de varit på utbildning inte bara en gång utan flera gånger och inte fått någon sysselsättning efteråt. En av de intervjuade sade: Skall det fortsätta så här får vi säkerligen guldklocka på AMU. Har allt detta gått herr Wirtén helt förbi?
Herr talman! Det är inte så mycket att replikera på. Först ett par ord till utskottets vice ordförande. När det gäller talet om fördröjning av den här frågan vill jag bara slå fast att riksdagsbehandlingen sker här i höst så som sades redan i början av detta år. Det har således inte skett någon försening av själva behandlingen i riksdagen. Därmed kommer den föreslagna inriktningen av den skyddade verksamheten att kunna träda i kraft från januari 1980. Bengt Fagerlund försöker göra gällande att man skulle kunna ha startat ett år tidigare om man fått fram en proposition under våren 1977. Det får stå för honom. Det mycket omfattande detaljarbete som måste följa på principbeslutet här i dag hade ändå krävt den tid som här har angivits. När det gäller styrelsens sammansättning vill jag säga att Bengt Kindbom väckt en motion där han föreslår en proportionalitet för de landstingsvaldas del. Det har utskottsmajoriteten ansett vara värt att låta den utredning som arbetar med dessa frågor ta upp till beredning. Vi får se vad den kommer till för slutligt förslag. Det kan vara rimligt att ha en proportionalitet när det gäller de landstingsvalda ledamöterna i stiftelsens styrelse. Jag vill nu bara notera att vpk ändå sluter upp kring arbetsmarknadsutbildningen och således inte anser att de över 100 000 personer som Gustav Lorentzon nämnde i sitt första anförande är utslagna på det brutala sätt som han då angav. Problemet, menar Gustav Lorentzon, är att de när de genomgått denna arbetsmarknadsutbildning har svårigheter att få arbete anvisat på den öppna marknaden. Det är naturligtvis riktigt att det på en kärv arbetsmarknad sådan som den vi upplever denna vinter är svårt att placera såväl dem som går ut från arbetsmarknadsutbildning som dem som går ut från den ordinarie 35 utbildningen i gymnasieskolan — det vet Gustav Lorentzon lika bra som jag. Men det centrala är att vi då det är dålig efterfrågan på arbetsmarknaden försöker utnyttja tiden så att de som inte har ett arbete genom utbildning blir bättre skickade att gå ut på arbetsmarknaden när efterfrågan återigen stiger. Med detta har Gustav Lorentzon gjort en mycket betydande reträtt från sitt första anförande.
Herr talman! Denna proposition är nästan identisk med vår motion 543, som vi väckte vid årets början. Om vi vid första tillfälle fattat principbeslut om denna, Rolf Wirtén, hade den nya organisationen kunnat träda i kraft den 1 januari 1979. Vi hade då haft ungefär lika lång tid för själva organisationsarbetet som vi har nu. I mitt första anförande ställde jag en fråga när det gällde styrelserepresentationen: Var har man en sådan uppbyggnad av styrelsen att de anställda inte blir representerade därför att även TCO och LO har representanter i styrelsen? Den har jag inte fått något svar på. Sedan blev jag verkligen förundrad över Rolf Wirténs tolkning av Bengt Kindboms motion. Han sade att där står att landstingets representanter skall utses proportionellt. Landstinget skall utse elva ledamöter. Menar då Rolf Wirtén att inte LO och TCO, Kommunförbundet och näringslivet skall ha rätt att föreslå representanter utan att alla elva skall utses proportionellt? Så har man gjort i länsstyrelsen, med påföljd att vissa grupper inte längre är representerade där. I diskussionen kring länsdemokratin har man menat att vissa grupper inte skall vara representerade. Är det också utskottets mening? Är det utskottets tolkning av det jag tidigare läste upp? I Bengt Kindboms motion finns icke ett ord om att denna ordning skall gälla representanterna utan för dem som organisationerna föreslår. Läs inte in något annat än vad som står i Bengt Kindboms motion! Han har i sin motion med alla elva, och tydligen är Rolf Wirtén inne på samma linje.

Herr talman! Herr Wirtén har en underlig debatteknik. Först anklagar han mig och vpk att vi inte är anhängare av arbetsmarknadsutbildning. Jag förklarar att det är vi, varefter han säger att det är en väsentlig reträtt att jag erkänner detta. Vilket parti har i riksdagen år efter år motionerat om bättre förhållanden för AMU-eleverna? Det är vänsterpartiet kommunisterna. Folkpartiet har alltid varit med om att avslå de motionerna. Wirtén talar i nattmössan. Hans påståenden har ingenting alls med verkligheten att göra. Jag skulle i detta sammanhang vilja ta upp den skyddade verksamheten och regeringens inställning till den. Här spelar man nämligen teater — såväl Rolf Wirtén som Per Ahlmark, som nyss var här. Man försöker göra gällande att man ömmar för de människor som är utslagna från arbetsmarknaden och har hamnat på en skyddad verkstad. Dessa män niskor känner sig inte bara utslagna, utan de befinner sig under verkligt Nr 48 stark psykisk press. De arbetar i dessa skyddade verkstäder under för Tisdagen den hållanden som säkerligen i många fall inte skulle godkännas på den fria 13 december 1977 arbetsmarknaden. I den skyddade verkstaden i Kramfors t.ex. är are — betsmiljön under all kritik. Metallindustriarbetareförbundets avdelning Skyddat arbete och har gång på gång påtalat de svåra arbetsförhållandena vid denna arbets — yrkesinriktad plats utan att några egentliga förbättringar har gjorts. Nu skall denna rehabilitering skyddade verkstad flyttas till andra lokaler, men dessförinnan måste om = m.m. fattande arbeten utföras för att i någon mån tillfredsställa kraven på arbetsmiljö och arbetarskydd. Arbetsmarknadsstyrelsen har begärt anslag för att dessa nödvändiga arbeten skall kunna utföras, men arbetsmarknadsdepartementet och regeringen prutar väsentligt med hänvisning till — och hör nu, Rolf Wirtén - ”det ansträngda budgetläget”. Regeringen använder alltså det enligt regeringen ”ansträngda budgetläget” som slagträ mot dessa från arbetsmarknaden utslagna människor vilkas situation är svår nog ändå. Men då det gäller att slussa över miljarder och åter miljarder till Wallenbergs och storfinansens företag är budgetläget sannerligen inte ansträngt. Cynismen borde, tycker man, ha några gränser även hos folkpartiets representanter.
Herr talman! Det senaste som Gustav Lorentzon sade visar, tycker jag, att nattmössan passar bättre på ett annat huvud än mitt. Det finns inget underlag för de påståenden som Gustav Lorentzon kastade ur sig i slutet av sin replik. Får jag bara slutföra min debatt med Gustav Lorentzon med att påpeka följande. Om man först startar med att säga att över 100 000 människor i arbetsmarknadsutbildning är utslagna — det var vad Gustav Lorentzon sade i sitt första inlägg — och sedan, efter bemötandet av detta, tar tillbaka och säger att ”vi är för arbetsmarknadsutbildning”, då har man gjort en betydande reträtt. När det gäller AMU-elevernas ekonomiska bidrag vill jag avslutningsvis ställa motfrågan till Gustav Lorentzon: Vilka partier är det som hela tiden har höjt detta bidrag? Det har höjts undan för undan, och det är nu i nivå med kostnadsutvecklingen i samhället i stort. Att vpk sedan hela tiden har givit överbud är en annan sak. Bengt Fagerlund frågade i sitt första inlägg om det fanns någon styrelse där de direkt berörda anställda har blivit utan representation. Ja, Bengt Fagerlund, i den kommunala förvaltningen kan vi finna rätt många sådana exempel. Bengt Fagerlund erinrar sig kanske exempelvis att den socialdemokratiska regeringen i slutet av 1960-talet lade fram ett förslag om att ta bort lärarrepresentanterna i de kommunala skolstyrelserna. Det är ett sådant exempel. Här föreslås nu att två ordinarie representanter från löntagarsidan skall vara med i styrelsen och två representanter för den direkt berörda per 37 sonalen skall adjungeras till styrelsen. Vi menar att det är en fullgod representation.

Den frågan anser vi att den fortsatta utredningen skall undersöka. Jag medger att motionen på denna punkt har varit litet oklar, men utskottsmajoritetens avsikt har alltså varit att frågan skall prövas. Vår avsikt har inte varit att ta ifrån LO eller TCO eller någon annan nominerande instans rätten att själv nominera.

Herr talman! Det är med tillfredsställelse man kan notera den stora enighet som ligger bakom arbetsmarknadsutskottets betänkande 1977/78:16 beträffande regeringens proposition om skyddat arbete och yrkesinriktad rehabilitering. Förslaget innebär ett principställningstagande till huvudmannaskapet och en enhetlig organisation för de nuvarande verkstäderna för skyddat arbete, kontorsarbetscentraler, industriella beredskapsarbeten och hemarbeten. Dessutom presenteras förslag till principer för organisationen av den yrkesinriktade rehabilitering som i dag bedrivs vid kommunala institut för arbetsprövning och arbetsträning samt för den i viss mån likartade verksamheten inom arbetsmarknadsutbildningens ram. Samhällets möjligheter att främja den fulla sysselsättningen har byggts ut steg för steg. Målet för sysselsättningspolitiken har också förändrats efter hand. Tidigare inriktades insatserna på att bekämpa den öppna arbetslösheten. Nu har målet satts högre. Den dolda arbetslösheten skall också bekämpas. Vi vill alltså försöka skapa sysselsättning även åt dem som hittills inte aktivt har sökt arbete. Alla som vill och kan arbeta skall kunna få ett arbete. Målet är arbete åt alla. Stora insatser kommer att krävas både för att få fram flera arbetstillfällen och för att undanröja de hinder som nu ligger i vägen för många människors förvärvsarbete. De olika förslag till åtgärder som sysselsättningsutredningen i sitt delbetänkande Arbete åt handikappade inom kort kommer att presentera innebär förslag till åtgärder som kommer att förbättra de arbetshandikappades situation på arbetsmarknaden. När man talar om målsättningen arbete åt alla, innefattar detta självfallet också de arbetshandikappade. En förutsättning för att de förväntningarna skall kunna infrias är att samhället och företagen liksom de fackliga organisationerna ställer upp och medverkar på olika sätt för att bereda dessa grupper arbete i samhället. Föreliggande betänkande behandlar bl.a., som jag sade inledningsvis, huvudmannaskapet för det skyddade arbetet. Staten tillsammans med landstingskommunerna skall bilda regionala stiftelser för skyddat arbete inom varje landstingskommun. Det innebär att det blir en samordning på regional nivå, och organisationerna får också en stark demokratisk förankring eftersom styrelserna skall utses av landstingen. Då det skyddade arbetet i mycket stor utsträckning har anknytning till de regionala och lokala organ som bär ansvaret, är det viktigt att arbetsvårdsföretagen har goda kontakter med dessa liksom ett intimt samarbete med näringslivet inom den region där verkstaden är belägen. När det gäller styrelsens sammansättning har man, som tidigare sagts från denna talarstol, reserverat sig från socialdemokratiskt håll. Utskottsmajoriteten har instämt i regeringens förslag, vilket bl.a. innebär att varje LO resp. TCO-distrikt får nominera en ledamot, som sedan utses av landstinget. Utöver detta skall de anställda direkt representeras genom att två företrädare för dem knyts till styrelsen som adjungerande ledamöter. Utskottet är av den uppfattningen att en uppläggning av det här slaget skapar förutsättningar för de fackliga organisationerna att få det inflytande de är berättigade till. I den socialdemokratiska reservationen har man ansett att företrädare för de anställda skulle få ett direktinflytande i styrelsen som fullvärdiga medlemmar. Detta innebär att de politiska partierna skulle få utse två ledamöter mindre. Att samla den skyddade verksamheten under ett gemensamt huvudmannaskap är viktigt, inte minst därför att det förekommer stora regionala skillnader och en olycklig konkurrens mellan olika arbetsvårdsföretag. Den konkurrensen kommer man ifrån genom denna samordning. Nödvändigheten av ett centralt samordningsorgan har också aktualiserats. Avsikten är att detta organ skall göra ökade centrala insatser för marknadsföring, försäljning och produktutveckling. Lokaliseringen av denna enhet har utskottet inte tagit ställning till nu. Avsikten är nämligen att en kommande organisationskommitté skall avge förslag till lämplig lokaliseringsort, som så småningom regeringen kommer att redovisa för riksdagen. Av den anledningen har ett flertal motioner om lokaliseringsorter avstyrkts. Nämnda organisationskommitté skall också redovisa förslag till detaljorganisation av hela verksamheten. I betänkandet behandlas också den yrkesinriktade rehabiliteringen. Målsättningen är att man på ett effektivt sätt skall kunna använda denna möjlighet både i arbetsförmedlingarnas sedvanliga verksamhet och ute i anpassningsgrupperna på företagen. De sistnämnda grupperna kommer i framtiden att få ökade arbetsuppgifter och ökade befogenheter när det gäller möjligheten att bereda arbetshandikappade arbete. Även i fråga om den yrkesinriktade rehabiliteringen är det viktigt att man får en samordnad organisation. Därigenom skapar man möjligheter att snabbare anpassa insatserna efter den enskildes behov och förutsättningar. Viktigt är också att man följer utvecklingen på arbetsmarknaden och anpassar verksamheten därefter. Sysselsättningsutredningen kommer i sitt delbetänkande att presentera förslag som ligger i linje med de principiella uttalanden som departementschefen har gjort om det framtida huvudmannaskapet. Utskottet tillstyrker regeringens förslag att i dagens läge icke taga ställning i den = Nr 48 här frågan. Även då det gäller den framtida organisationen av forskningsverksamheten bör man avvakta med beslut eftersom den i hög grad är beroende av hur den yrkesinriktade rehabiliteringen skall organiseras i sin helhet. Skyddat arbete och Slutligen, herr talman, kan man konstatera att svårigheterna att bereda — yrkesinriktad handikappade och äldre sysselsättning var påtagliga även under den serehabilitering naste högkonjunkturen, trots att det var god tillgång på arbete och brist m.m. på arbetskraft. Det är därför mycket angeläget att åstadkomma förbättringar av möjligheterna att stödja dessa grupper på arbetsmarknaden. Lösningen av deras sysselsättningsproblem är en förutsättning för att målet arbete åt alla skall kunna uppnås. Det beslut riksdagen kommer att fatta här i dag är ett steg i rätt riktning. Med det anförda, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hem I ställan på samtliga punkter.

Herr talman! Regeringens förslag om framtida huvudmannaskap och organisation för skyddat arbete och yrkesinriktad rehabilitering är från många utgångspunkter betydelsefulla. När riksdagen för ett år sedan antog riktlinjer för den framtida sysselsättningsoch regionalpolitiken, slogs fast att uppgiften är att undanröja förvärvshinder och att öka sysselsättningen så att arbete kan erbjudas åt alla som vill delta i arbetslivet. Huvudförslagen om ett samlat huvudmannaskap för den skyddade sysselsättningen och därmed förknippad verksamhet liksom en administrativt och organisatoriskt sammanhållen forskningsoch utvecklingsverksamhet inom området kan i vissa hänseenden även ge rationaliseringsvinster. Dessutom är det angeläget —- som framhålls i regeringsdeklarationen - att finna organisationsformer på regional nivå som främjar en länsdemokratisk utveckling. Mot denna bakgrund, herr talman, föreslår utskottet att riksdagen godkänner de riktlinjer för skyddat arbete och yrkesinriktad rehabilitering som förordas i propositionen. Jag ber därför att redan inledningsvis få yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter. Den yrkesinriktade rehabiliteringen skall enligt propositionen ha en sådan organisation och inriktning, att den på ett effektivt sätt kan användas av alla berörda parter. Om denna målsättning råder full enighet. Utskottet framhåller i anslutning härtill, att åtgärdsformerna ute i det reguljära arbetslivet bör byggas ut och vidareutvecklas. Även om så sker kvarstår behovet av institutionella åtgärder, vilka — som utskottet framhåller — närmare bör samordnas med det egentliga förmedlingsarbetet och till vissa delar förläggas ute i arbetslivet. Lika angeläget som det är att bereda arbetshandikappade meningsfull sysselsättning, lika angeläget är det att i största möjliga utsträckning 41 förhindra att arbetshandikapp uppkommer. En utbyggnad av företagshälsovårdens medicinska, tekniska och psykosociala delar kan verksamt bidra härtill. Självfallet skall arbetsgivarna medverka till att personer med olika arbetshinder får sysselsättning. Detta kan ske genom att i görligaste mån undanröja hinder i arbetsmi som försvårar anställning för dessa kategorier. Härtill erfordras ett väl utvecklat samarbete mellan anpassningsgrupper, skyddskommittéer och företagshälsovård. En väsentlig uppgift för arbetslivets parter är — som jag framhöll i kammarens arbetsmiljödebatt — att utveckla företagshälsovården så att denna alltmer får karaktären av arbetsmiljövård! Genom åtgärder i arbetsmiljön kan också, som utskottet anför, den yrkesinriktade rehabiliteringen påverka, förändra och anpassa arbetstillfällena till de arbetshandikappades krav och förutsättningar. Från dessa principiella synpunkter övergår jag till att kommentera några motionsyrkanden. Frågan om marknadsmässiga principer för kalkylering tas upp i motion nr 54. Vi som har undertecknat denna motion förutsätter att verksamheten vid skyddade verkstäder bedrivs på ett sådant sätt att företag med likartad produktion inte utsätts för diskriminerande konkurrens. Vi noterar nu med tillfredsställelse att utskottet delar denna vår uppfattning. Vi tolkar uttalandet från utskottets sida så att riksdagens mening är att arbetsanskaffning inte får ske på ett sådant sätt att den fria konkurrensen på lika villkor sätts ur spel. Således skall all kalkylering grundas på marknadsmässiga principer. Det är värdefullt att denna princip nu kan slås fast! Därutöver, tillägger utskottet, skall en representant för näringslivet ingå i de regionala stiftelsernas styrelser. Därigenom finns möjlighet till insyn i verksamheten även från näringslivets sida. Förslaget om en särskild central stiftelse har föranlett fem motioner med förslag till lokaliseringsorter för densamma. Som framgår av propositionen återkommer regeringen i den frågan efter det att frågan blivit föremål för sedvanlig beredning. Det finns därför inte anledning - som utskottet anför — för riksdagen att nu ta ställning till lokaliseringsort för den centrala stiftelsen. Även om jag — i likhet med utskottet — anser att frågan om val av lokaliseringsort är för tidigt väckt, vill jag dock för egen del instämma i det förslag som framförts i motionerna 31 och 45, innebärande en lokalisering till Skövde kommun. Det finns goda skäl för att förlägga den centrala stiftelsen till Skaraborgs län. Även Sven-Gösta Signell har nyss här i kammaren redovisat goda skäl för detta som jag gärna kan instämma i. Riksdagen har emellertid i dag att ta ställning endast i principfrågan — om en central stiftelse skall inrättas eller ej. Det bör erinras om att det varit mycket delade meningar om detta. Till lokaliseringsfrågan får vi emellertid tillfälle att återkomma sedan riksdagen tagit principbeslutet. Vi har därefter att invänta den i propositionen föreslagna organisationskommitténs förslag i frågan. Sedan kommer — som redovisas i propositionen — regeringen att ta ställning. Först därefter är det aktuellt för riksdagen att fatta det slutliga avgörandet. Då det gäller de framtida organisationsformerna inom det område som nu behandlas har även frågan om att föra in vissa delar av den arbetspsykologiska verksamheten under statligt huvudmannaskap aktualiserats. I anslutning härtill har i motion nr 54 frågan om den psykologiska konsultverksamheten tagits upp. I motionen erinras om att de fristående konsulterna, som bl.a. utför tjänster åt arbetsmarknadsverket, bidrar till ökad flexibilitet i organisationen samt att en ökning av köpta konsulttjänster i stället för anställning av egen personal är angelägen från samhällsekonomisk synpunkt. Under senare år har vissa fristående institut gemensamt och i samverkan med psykologenheten vid arbetsmarknadsstyrelsen utvecklat rutiner och metoder som anpassats till arbetsmarknadsverkets önskemål. Att detta varit till fördel för verket bekräftas av vad arbetsmarknadsstyrelsen anför i sitt remissvar över YR-utredningen. Man framhåller där bl.a. följande: ”En enkät till länsarbetsnämnderna har visat att dessa ställer sig allmänt positiva till den service som de arbetspsykologiska instituten för närvarande erbjuder. Den arbetspsykologiska servicen bör därför tills vidare i huvudsak genomföras på konsultbasis från fristående arbetspsykologiska institut.” Även statskontoret, som i princip ansluter sig till utredningens förslag, menar att tiden ännu icke är mogen för att inrätta statliga psykologtjänster, och därför bör viss service även i fortsättningen köpas utifrån. Många institut har lyckats bygga upp en differentierad verksamhet. De övriga verksamhetsgrenarna utgörs i huvudsak av psykologisk vägledning och terapi åt enskilda personer och organisationer. Instituten anlitas för sådan service av socialförvaltningar, psykiatriska kliniker, kriminalvården, utbildningsinstitutioner, enskilda företag m.fl. Med hänvisning till att de framtida organisationsfrågorna i berörda hänseenden övervägs inom sysselsättningsutredningen har utskottet inte funnit skäl att göra något ställningstagande i principfrågan. Filip Fridolfsson och jag, som båda deltagit i utskottets behandling av motionen, har därför avstått från att avge reservation i denna delfråga. Vi har i stället redovisat våra principiella invändningar i ett särskilt yttrande, fogat till utskottets betänkande. Vi vill därmed markera vår uppfattning, nämligen att vi motsätter oss ett statligt övertagande av de arbetsuppgifter som i dag förekommer vid de från staten fristående arbetspsykologiska instituten. Även i framtiden bör, där så är möjligt, fristående konsulter kunna anlitas i stället för en utbyggd statlig verksamhet. Herr talman! Vi får tillfälle att återkomma till dessa frågor, då propositioner sannolikt är att vänta med anledning av de förslag som sys selsättningsutredningen inom kort kommer att redovisa inom detta område.

Herr talman! Arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 16 behandlar proposition 1977/78:30 om skyddat arbete och yrkesinriktad rehabilitering. Det är tillfredsställande att vi fått en proposition om dessa frågor, och det är också tillfredsställande att en betydande enighet råder om de förslag som finns i propositionen. Jag skall inte här kommentera propositionens olika delar, utan jag vill endast ta upp en fråga som Arne Persson och jag har motionerat om, nämligen den centrala stiftelsens placering. I propositionen 30 föreslås att landstingskommunerna och staten tillsammans bildar regionala stiftelser. Med hänsyn till vissa övergripande frågor föreslås att ett centralt samordningsorgan för dessa stiftelser inrättas. Den centrala stiftelsen skall successivt byggas upp. Vi har i motion 55 föreslagit att denna centrala stiftelse lokaliseras till Borås. Det är för var och en väl känt att sysselsättningsläget i Borås är mycket besvärligt. Enbart under 1970-talet har ca 10 000 arbetstillfällen inom teko försvunnit i Boråsregionen, varav över 6 000 i Borås kommun. Regionen har dessutom fått en mycket ringa del av den utlokalisering som hittills skett. Vi hävdade i motionen att det vore värdefullt om den planerade centrala stiftelsen lokaliserades till Borås. Regeringen har i propositionen sagt att stiftelsen inte bör lokaliseras till Stockholms kommun. Regionalpolitiska hänsyn talar för detta. Som svar på motionen skriver utskottet: ”Det finns i dag inte anledning att ta ställning till lokaliseringsort för den centrala stiftelsen. Som framgår av propositionen ämnar regeringen återkomma i den frågan efter det att den föreslagna organisationskommittéen lagt fram sitt förslag. Utskottet förutsätter att frågan efter utredning kommer att redovisas för riksdagen. Motionsförslagen beträffande lokaliseringsort bör därför inte föranleda någon åtgärd.” Jag har emellertid den uppfattningen att det vore bra om man redan nu planerade för lokalisering till en lämplig ort, exempelvis Borås. Det blir visserligen enligt propositionen inte så många arbetstillfällen från början, men det skulle ha stor psykologisk betydelse för kommunen om den här stiftelsen lokaliserades till Borås. Jag vill, herr talman, yrka bifall till motionen 55.

Herr talman! Sven-Gösta Signell frågar om jag ändrat uppfattning när det gäller den centrala stiftelsen. Jag har icke ändrat uppfattning utan anser fortfarande att det icke behövs en central stiftelse. Men i propositionen föreslås en sådan stiftelse, och detta förslag har tillstyrkts av utskottet. Jag var helt på det klara med att jag inte kunde vinna gehör för en motion som yrkade avslag på detta förslag. Men om vi nu skall ha en central stiftelse, så anser jag att den bör lokaliseras till Borås.

Herr talman! Jag har, Sven-Gösta Signell, sagt att jag inte har ändrat uppfattning i den här frågan. Min uppfattning är densamma i dag som 1975.

Herr talman! Den här propositionen är, som har påtalats tidigare i debatten, synnerligen efterlängtad. I framför allt kommuner med utbyggd skyddad verksamhet har det ekonomiska åtagandet, som för övrigt stigit år från år, varit mycket stort. Det är därför tillfredsställande att vi äntligen har fått detta förslag till avgörande på riksdagens bord. Det av olika anledningar försenade framläggandet av propositionen, minst ett år mot vad som var planerat, innebär emellertid att de kommuner som varit ambitiösa att bygga ut den skyddade verksamheten åsamkas ytterligare ett års kostnader för den. Att det inte rör sig om några småsummor visar bl.a. förhållandena i Torsby kommun i Värmland, där man har tre skyddade verkstäder med 159 platser. Den beräknade kostnaden för 1978 uppgår till drygt 6 milj.kr. eller 48 000 kr. per anställd. Det motsvarar en utdebitering på 1,60 skattekronor, och det är en mycket stor andel i en glesbygdskommuns budget, där man har så höga kostnader på framför allt serviceområdet och inom äldreomsorgen. Vi, några socialdemokratiska representanter för de län som har primärkommunalt huvudmannaskap för den skyddade verksamheten, har i motionen 1977/78:44 yrkat på en höjning av driftbidraget för dessa kommuner. Som riktpunkt har vi ansett det rimligt att driftbidraget räknas upp till en nivå som motsvarar ett års kostnader för den skyddade verksamheten, dvs. de kostnader som kommunerna åsamkas genom propositionens försening. Utskottet har inte ansett sig kunna biträda motionen, utan den avstyrks med motiveringen att propositionens förslag inte i och för sig innebär att staten övertar alla de kostnader som nu ligger på den kommunale huvudmannen. Det kommer sålunda att ske en motsvarande minskning av statliga åtaganden inom andra kommunala verksamhetsområden. Man understryker dock i betänkandet att den föreslagna ordningen kommer att bli till fördel för kommuner som i dag har en jämförelsevis omfattande skyddad verksamhet. Det är ytterst detta som vi motionärer har velat peka på. De kommuner som inte har någon skyddad verksamhet har självfallet heller inte några kostnader för densamma. I och med det nu föreliggande förslaget kommer det att ske en utjämning även inom kommunerna i fråga om kostnadsansvaret. Men det var i väntan på att denna utjämning skulle träda i kraft som vi ansåg det befogat att begära att staten skulle gå in med ett högre driftbidrag till de kommuner som har en väl utbyggd skyddad verksamhet och därmed också höga kostnader för den. Jag skall inte yrka bifall till motionen, men jag vill understryka vad Bengt Fagerlund sade tidigare i debatten, nämligen att kompensationsfrågan får tas upp i samband med behandlingen av budgetpropositionen. Jag vill uttala förhoppningen att man då noga väger in de här synpunkterna. Jag vill också understryka vad som framhålls i det till betänkandet fogade socialdemokratiska yttrandet, nämligen att regeringen har ett tungt ansvar för att det fortsatta utredningsarbetet bedrivs med sådan Nr 48 kraft att det inte ytterligare försenas. Jag har tidigare såväl i mitt anförande som i den motion som har behandlats här tagit Torsby kommun såsom exempel. Jag vet också att = man från Torsby kommun har gått in direkt till departementet med en Skyddat arbete och anhållan om att få ett förhöjt driftbidrag för att kunna täcka åtminstone = yrkesinriktad årets underskott för den skyddade verksamheten. rehabilitering Arbetsmarknadsministern finns inte i kammaren men förhoppningsvis — m.m. kanske vid sin radioapparat. Jag skulle mot bakgrund av vad jag tidigare anfört vilja använda detta tillfälle till att vädja till arbetsmarknadsministern att behandla denna ansökan välvilligt. Annars finns det risk för att verksamheten helt enkelt trappas ner. Det drabbar i så fall de enskilda handikappade människorna i norra Värmland.

Nr 48 Herr talman! Utbudet av bra barnfilmer är uselt. Så långt är alla de Tisdagen den utskott som yttrat sig över propositionen ense, och det är ju glädjande 13 december 1977 att man kommit så långt som till ett konstaterande av ett faktum, som vpk framhållit i många år. Men så långt sträcker sig uppenbarligen inte = Barns tillträde till den borgerliga tankeverksamheten att man också vill förbättra detta usla — biografföreställutbud. Av de svenskproducerade filmerna i dag är en av 20 gjord för = ningar barn, och en genomgång av totalutbudet av barnfilm på biograferna är för de flesta föräldrar inte bara en nedslående utan en näst intill avskräckande läsning. Begreppet barnfilm är i det närmaste synonymt med Walt Disney-film, med allt vad det innebär av våld och rasism, om än i förtäckta former, och kvinnodiskriminering. Nu är ett otillräckligt utbud av bra varor på barnens kulturmarknad i sig självt ingen nyhet. Ett kulturliv som är baserat på kommersialism måste med nödvändighet bli otillräckligt och ojämnt och huvudsakligen bestå av massproducerad skräpkultur. Men också inom det generellt underförsörjda barnkulturområdet utmärker sig filmutbudet som särskilt blygsamt. Och de filmer som finns är alltså fyllda av schabloner. 90 96 av utbudet är importerat och producerat av multinationella företag, som suddar ut alla kulturella särdrag för att filmerna skall passa in i samtliga kulturmönster. Denna kulturimperialism leder till att filmerna är fyllda av mycket egendomliga, schablonartade uppfattningar grundade på vad man tror att barn vill ha. Barn skall hålla sig till sin egen värld och inte blanda sig i de vuxnas göromål. Barn skall se de vuxna som de vuxna själva helst vill se ut, dvs. unga och fräscha. Familjeoch könsrollsmönster slås fast med sjutumsspik. Allt kontroversiellt, exempelvis sex, är bannlyst. Däremot inte våld eller rasism. Förbrytare framställs som inkräktare — onda av naturen och självfallet tillhörande de lägre klasserna — medan barnen idealiseras som överlägsna och handlingskraftiga. Barnen i de här importerade filmerna gör aldrig uppror. Det skall väl erkännas att de svenska filmerna som regel är mycket bättre. Där kan det t.o.m. hända att barnen gör uppror, som exempelvis i Pippifilmerna. Men tyvärr tar sig upproret oftast så fantastiska former att man med ens förlorar markkänslan. Herr talman! Med detta vill jag ha sagt att det krävs en ordentlig satsning på bra barnfilmer — barnfilmer som inte odlar ett meningslöst våld, utan fantasieggande filmer som har en förankring i den verklighet barnen lever i. Det krävs emellertid också en ordentlig översyn av bestämmelserna för vad som skall betraktas som barntillåtet. Jag hävdar i min motion att klart skräckinjagande filmer som innebär skräckupplevelser för barn i dag utan diskussion tillåts visas, medan andra, som skulle kunna vara barntillåtna, förbjuds. Regeringen har nu, av hänsyn till finansiärerna till — såvitt jag förstår - en enstaka film och deras profitintresse, på beställning lagt fram en 53 proposition om ändrade åldersgränser för barnfilmer. Jag är ense med regeringen om att en ändring behövs beträffande åldersgränserna. Men jag anser att den skall ske i ett sammanhang där man har ett samlat grepp över bestämmelserna för barns tillträde till biografföreställningar. Att på det sätt regeringen gör helt förbigå remissförfarandet kan inte betecknas som annat än odemokratiskt. Jag har, i likhet med föregående talare, inte funnit en rad i betänkandet som anger skälen till denna brådska. Att påstå att man gör det med hänsyn till barnen är rent nonsens — då skulle man i stället satsa ordentligt på barnfilmerna. Att ändra åldersgränserna för en enstaka film förbättrar naturligtvis inte nämnvärt situationen för barnen. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till min motion. Eftersom den är tillgodosedd i den reservation som har fogats till utskottsbetänkandet yrkar jag alltså bifall till reservationen.

Herr talman! På den tid som flertalet av den här kammarens ledamöter började ta sig in på barnförbjudna filmer gällde det att se ut som om man var 15 år gammal. Sedan dess har vi fått ytterligare en åldersgräns vid 11 år, och nu föreslås alltså en tredje vid 7 år. Samtidigt med den här differentieringen har vi genomgått en process som på många sätt minskat betydelsen av åldersgränser. Vi har i dag miljontals TV-apparater i vardagsrummen, och framför dem står inga biografvaktmästare. Sveriges Radio brukar visserligen utfärda varningar för sådana filmer som kan vara olämpliga för barn, men i vilken mån varningarna efterföljs är mycket svårt att veta. Dessutom är ju otäckheterna inte begränsade till spelfilmer — de förekommer i än högre grad i den verklighet som televisionen speglar, t.ex. i nyhetsprogrammen. De barn som växer upp i dag lever i en så bildrik värld att man kan fråga sig om åldersgränser vid filmförevisningar längre fyller någon verkligt skyddande funktion. Inte desto mindre anser en majoritet i riksdagen att åldersgränserna bör bevaras. Efter flera uttalanden av statens barnfilmnämnd vill regeringen nu införa en ny åldersgräns, som gör det möjligt att tillåta filmvisningar för barn ner till sju års ålder. Herr Johansson i Trollhättan har förklarat att det här förslaget inte fått någon seriös behandling i riksdagen. Det vill jag bestämt förneka. Det har fått er noggrannare granskning än många av de propositioner och motioner som här behandlas. Förslaget har behandlats i tre utskott, man har hört expertis på ett sätt som vi i folkpartiet anser att man ofta borde göra och det har kommit fram en rad intressanta synpunkter på förslaget. I konstitutionsutskottet har vi tagit del av de synpunkter som kommit fram från de två andra utskotten och beslutat att tillstyrka propositionen, dock med den ändringen att lagen bör träda i kraft först den 1 januari 1978. Samtidigt vill utskottet att riksdagen skall begära en samlad översyn av. bestämmelserna för barns tillträde till biografföreställningar. Jag ber att få yrka bifall till utskottets förslag. Socialdemokraterna har emellertid inte velat ställa sig bakom den nya åldersgränsen. Varför då inte det? Ja, man letar förgäves efter sakskäl i reservationen. Det handlar i stället om procedurfrågor. Reservanterna anser att regeringens handläggning har varit brådstörtad och klagar över att förslaget inte föregåtts av en samlad utredning och remissbehandling. Man tar inte ställning i sakfrågan, men man tycker att det gått för fort undan. Ja, det här är ju numera en av de två vanligaste linjerna i den socialdemokratiska oppositionspolitiken. Antingen klagar man över att regeringen är slö, släpig, sävlig, sölig, senfärdig och snigelaktig och saknar den rätta handlingskraften, eller också klagar man över att regeringen har alldeles för hög fart och pressar fram förslag i ett så halsbrytande tempo att remissinstanser och riksdag inte hinner med i svängarna. Är det inte det ena så är det det andra. Allt oftare möter vi en opposition som inte har något vettigt att säga i sakfrågorna utan i stället gräver ner sig i procedur och etikett och tidtabeller och klagar bitterligen över att regeringen är för snabb, eller möjligen för långsam. Den här gången gick det alltså för snabbt. Man har inte frågat expertisen, säger reservanterna. Men vi har ju ett speciellt organ, där denna expertis är samlad — statens barnfilmsnämnd, ett organ som har både barnpsykologisk och barnpsykiatrisk sakkunskap och personer med erfarenhet från barnoch ungdomsverksamhet. Och det är just från den nämnden som det vid flera tillfällen föreslagits att ännu en åldersgräns borde införas. Att införa en ny åldersgräns är en fråga av begränsad räckvidd — det säger de socialdemokratiska reservanterna själva i ett ögonblick av tillfällig klarsyn. Men knappt har de gjort det medgivandet förrän de i nästa andedrag tar tillbaka det och förklarar att frågan måste ses i ett större kulturpolitiskt sammanhang. Och sedan vecklar de in sig i ett resonemang om hur omåttligt komplicerat allting är. Åldersgränsen hänger ihop med utbudet av barnfilm, som hänger ihop med kommersialismen — eller möjligen tvärtom. Det sägs t.ex. att ”det inte finns ett enkelt samband mellan en lägre åldersgräns och utbudet av kvalitativt värdefull film för barn och ungdom genom en kommersialiserad filmproduktion”. Mig veterligen har ingen försökt göra gällande att det skulle finnas något sådant enkelt samband — hur det nu skulle vara beskaffat. Det enda regeringen och utskottet föreslår är att det skall införas en ny åldersgräns och vissa nya regler för ungdomars tillträde till kvällsföreställningar. Det finns inget skäl i världen att koppla ihop det förslaget med frågan om hur stödet till filmproduktionen skall vara konstruerat. Det förslaget har vi goda möjligheter att diskutera i andra sammanhang. Vill man bromsa reformer, herr talman, kan man alltid påstå att allting hänger ihop med allting annat. Men vill man förändra samhället får man bekväma sig till att bryta loss små bitar ur verkligheten och ta itu med dem i tur och ordning. Det är reformismens huvudprincip, och den tror jag att också socialdemokraterna vid närmare eftertanke är beredda att ansluta sig till.

Herr talman! Daniel Tarschys resonemang gick ut på att eftersom barn redan utsätts för så mycket underhållningsvåld i TV kan man låta dem utsättas för sådant på bio också. Jag tycker det är en skrämmande inställning — det gäller ju att begränsa det i stället. Daniel Tarschys efterlyste sakskäl till varför vi inom vpk inte tycker att en sjuårsgräns skall införas nu utan att frågan skall ses i ett sammanhang. De skälen finns bl.a. i min motion. Men jag efterlyser i likhet med Hilding Johansson de sakskäl regeringen har för att lägga fram förslaget. När man lägger fram förslag om en förändring, så ankommer det på en att motivera varför man vill ha denna förändring, men regeringen har inte gett några sådana motiveringar. Daniel Tarschys förde ett mycket egendomligt resonemang om vad som hängde ihop och vad som inte hängde ihop. Man frågar sig till slut om Daniel Tarschys själv hängde ihop. Men självfallet hänger åldersgränserna samman med utbudet av film — det kan ju vem som helst förstå.

Herr talman! Till Eva Hjelmström vill jag först säga att jag inte på något sätt försvarar underhållningsvåldet. Jag sade bara att åldersgränserna har fått mindre betydelse nu när vi har TV-apparater i vardagsrummen. Det tror jag inte heller att Eva Hjelmström vill bestrida. Sedan tog Eva Hjelmström upp frågan om kopplingen med det vidare kulturpolitiska perspektivet, och vad jag där sade var att den fråga vi nu behandlar är begränsad. Vi behandlar inte nu den totala kulturpolitiken - den kan vi återkomma till i ett annat sammanhang. Jag vidhåller att det är möjligt att ta ställning till begränsade frågor utan att samtidigt föra in dem i ett mycket stort sammanhang. Hilding Johansson förde ett resonemang kring utredningar och deras betydelse. Det var under många år så, att socialdemokraterna bemötte alla förslag från folkpartiet med hänvisning till sittande utredningar eller med hänvisning till att man inte kunde fatta beslut utan utredningar. Man använde utredningsmaskineriet som ett stående argument mot förändringar i samhället. Det verkar som om den här traditionen fortfarande sitter i hos Hilding Johansson, att man ständigt skall hänvisa till utredningar för att förhindra reformer. Men även den socialdemokratiska regeringen lade ibland fram förslag som den hade utarbetat inom sitt eget kansli, och som inte alls alltid gick tillbaka på tidigare utredningar. Då hörde vi inte alls dessa tongångar om att det alltid skulle finnas en utredning som bakgrundsmaterial. Jag tror det finns en skillnad mellan energipolitiken, som Hilding Johansson nämnde, och frågan om införande av en ny åldersgräns för filmer —- frågorna är av något olika komplexitetsgrad. Jag tror att vi är överens om att det t.ex. på det energipolitiska eller näringspolitiska fältet är mera motiverat med omfattande utredningar än vad det är i en fråga där det ändå till sist gäller en bedömning som politiker måste göra med hänsynstagande till expertis — barnpsykologisk, barnpsykiatrisk och ungdomsledarexpertis. Skilj på frågor av olika komplexitetsgrad, Hilding Johansson!
Herr talman! Jag har fortfarande väldigt svårt att förstå logiken i Daniel Tarschys resonemang. Menar verkligen Daniel Tarschys att det faktum att vi har alltmer underhållningsvåld i TV gör det mindre motiverat att ha åldersgränser på bio? Med det resonemanget kan man ju lika gärna avskaffa åldersgränser över huvud taget. Bör man inte i stället försöka begränsa det underhållningsvåld som barnen utsätts för? Det gör man inte med Daniel Tarschys resonemang.

Herr talman! Om det finns ett samband mellan underhållningsvåld och åldersgränser lär det sambandet inte vara så beskaffat att det blir mera underhållningsvåld om vi inför en åldersgräns vid sju år. Jag vill än en gång påminna Eva Hjelmström om vad jag sade i mitt första inlägg: Effektiviteten av de åldersgränser som finns har minskat genom att vi nu har TV-apparater i vardagsrummen — TV-apparater som bjuder på både verkligt och spelat våld. Vilka slutsatser vi skall dra av detta är en stor och mycket viktig fråga, som vi har tillfälle att diskutera i andra sammanhang. Den har ingen relevans för frågan om vi skall införa en ny åldersgräns vid sju år. För Hilding Johansson tycks nu den tyngst vägande frågan vara om den här lagen skall träda i kraft den 15 december eller den 1 januari. Jag måste erkänna att jag inte vet exakt vad regeringen tänkt på när man valt den ena eller den andra veckan. Men jag tror att regeringen tar med en viss fattning att utskottet har föreslagit en skjutning av giltighetstiden 15 dagar framåt i tiden. Hilding Johanssons anförande förstärker intrycket att socialdemokraterna fastnat i procedurfrågor, grävt ner sig i formaliteter, att de inte vill ta ställning i sakfrågor utan att de har stannat för en oppositionspolitik som handlar om motsatsparet för snabbt-för långsamt.

Herr talman! I den avvikande mening som anförs av kulturutskottets socialdemokratiska ledamöter yrkar vi helt kort avslag på den proposition som nu behandlas. Avslagsyrkandet ligger helt i linje med yrkandet i min motion 1977/78:26. Denna avvikande mening har inte anmälts för att vi önskar uppträda som några glädjedödare för alla snälla barn som vill gå på bio. Den har heller inte skrivits i en önskan att dämpa julglädjen för huset Expressen-Dagens Nyheter-Svensk Filmindustri, som numera tillhör samma familj. Om det är just detta nära släktskap som förklarar presentationen av denna fråga i vissa tidningsspalter lämnar jag åsido. Våra motiv är betydligt rakare. Den framlagda propositionen är enligt vår mening en undermålig produkt. Här föreligger ett regeringsförslag om att ändra en förordning. Regeringsförslaget grundar sig på några rader i en verksamhetsberättelse — det har sagts här tidigare — som avlämnats av statens barnfilmnämnd. I propositionen har inte ens gjorts ett direkt citat ur berättelsen, utan propositionsförfattaren resonerar om vad som påstås stå i denna berättelse. Detta beslutsunderlag har tydligen räckt för utbildningsministern Jan = Nr 48 Erik Wikström att ställa upp på en proposition. Huruvida man skall Tisdagen den tillmäta regeringsorganet Expressen någon större trovärdighet i denna 13 december 1977 fråga är svårt för mig att bedöma, men i Expressen av den 23 november kan vi läsa: ”Utbildningsminister Jan-Erik Wikström såg ”Bröderna Le = Barns tillträde till jonhjärta” ena dagen och fick regeringen att anta förslag om ny sjuårsgräns = biografföreställdagen därpå.” — Så långt citatet. ningar Det är tydligen en helt ny arbetsmetod som utbildningsministern har tillämpat denna gång. Oavsett sanningshalten i denna artikel kvarstår att det inte finns en tillstymmelse till remissbehandling från de myndigheter och andra organ som har möjligheter att bedöma eller är nära berörda av frågan. I propositionen kan utbildningsministern således inte hänvisa till skriftliga remissvar från exempelvis socialstyrelsen, skolöverstyrelsen, statens biografbyrå, statens barnfilmnämnd, barnfilmrådet eller Riksförbundet Hem och skola. Man får nog leta länge innan man kan hitta någon motsvarighet till slarvighet och nonchalans vid framläggandet av ett regeringsförslag för Sveriges riksdag. När det bristfälliga beslutsunderlaget blev uppenbart lämnades fler motioner med krav om avslag på propositionen. I motioner från såväl centerpartiet som vpk yrkades avslag medan yrkandet i en moderat motion blev att man vill börja med att anta förslaget om den nya åldersgränsen och sedan utreda för att få klarhet i om detta var ett lämpligt beslut. Förvirringen kan knappast framstå klarare än just i det sistnämnda motionsyrkandet. Då det stod klart för kulturutskottets ledamöter att beslutsunderlaget var så utomordentligt svagt föreslog socialdemokraterna avslag på propositionen medan den borgerliga majoriteten gick till en improviserad räddningsaktion. När nu förslaget inte varit ute på sedvanlig remissbehandling begärdes att hearing skulle ordnas med deltagande av representanter för statens barnfilmnämnd, barnfilmrådet, statens biografbyrå, expertis från Sveriges Radio och Riksförbundet Hem och skola. Hearingen hölls och slutsatserna om vad som verkligen sagts har i majoritetsskrivningen hårdragits — för att inte säga vantolkats. Dessa uttolkningar har tydligen gjorts med enda syftet att rädda regeringens anseende. Dess värre är det nu omöjligt för riksdagens ledamöter att få tillgång till tillräcklig dokumentation, då något stenografiskt protokoll inte upprättats över utfrågningarna. Därför står uppgift mot uppgift. Detta visar i än högre grad hur otillfredsställande det är att inte företa en regelrätt remissbehandling. En genomgående motfråga som ställdes upprepade gånger av panelen —- den expertis som besökte oss — var emellertid vad som egentligen motiverar denna osedvanliga brådska med behandlingen. Dessa frågor förblev givetvis obesvarade. 59 Naturligtvis kan det finnas delade meningar om den föreslagna nya åldersgränsen, men när regeringen tagit en enda film som utgångspunkt för att ändra på denna förordning förefaller det mycket förbryllande. I Norge har exempelvis åldersgränsen för den film som åsyftats fastställts till tolv år — och detta efter att klipp har företagits i filmen. I den avvikande mening som kulturutskottets socialdemokrater anfört har mycket starkt understrukits behovet av att öka tillgången till god film för de yngre biografbesökarna. Det har f.ö. understrukits i några inlägg i debatten här i dag. Detta kan man inte uppnå genom att manipulera med åldersgränserna. Detta kan endast uppnås genom aktivare filmpolitiska insatser från samhällets sida. Vi säger därför i vår avvikande mening i kulturutskottets betänkande: ”Samhället har också ett ansvar och bör på olika sätt gå in genom att initiera och stödja ett kvalitativt utbud på barnoch ungdomsfilmens område. Propositionen lämnar detta helt obeaktat.” Mot denna bakgrund kommer vi fram till ”att det finns behov av en samlad översyn av de bestämmelser i olika författningar m.m. som gäller barns tillträde till biografföreställningar liksom av frågan om stöd från samhällets sida för åstadkommande av ett kvalitativt värdefullt utbud av film för barn och ungdom”. Vår slutsats blir därför att vi finner det helt otillständigt att rösta för ett förslag som kommit till på så lösa grunder som i detta fall. Herr talman! Reservanterna i kulturutskottet anser att det inte finns några skäl att frångå det traditionella sättet att förbereda de regeringsförslag som skall presenteras riksdagen. Behandlingen i kulturutskottet har stärkt oss i denna uppfattning och vi skulle finna det närmast genant om riksdagen beslöt bifalla ett utskottsbetänkande som tillkommit på det sätt som nu skett med den föreliggande propositionen. Herr talman! Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen.